Herr talman! Maud Björnemalm frågade om det inte finns något som är positivt i svensk flyktingpolitik. Jag har tagit upp problem och områden som vi kritiserar och där vi anser att regeringen och socialdemokraterna inte för en generös och human flyktingpolitik. Jag har tagit upp beslutet från den 13 december där det är ett undantag i utlänningslagen. Jag frågade Maud Björnemalm hur länge detta undantag skall gälla. Det kom 200 asylsökande till Sverige förra veckan. Skall detta beslut gälla permanent eller kommer man att ändra det igen? Jag kan fråga invandrarministern som sitter i kammaren: Kan jag få ett besked på den här punkten? Maud Björnemalm sade något om flyktingarna och människorna i tredje världen. Man blev därför förvånad över regeringens s.k. sparförslag i oktober, där regeringen tar bort 700 milj.kr. från biståndsanslaget och för över dem till flyktingmottagandet. Vi inom vänsterpartiet anser att dessa 700 milj.kr. behövs för att förbättra biståndspolitiken. Vi anser inte att de skall användas till flyktingmottagandet i Sverige. Det innebär ju nästan att vi ger u-hjälp till oss själva, eftersom man med biståndsmedel finansierar saker som sker i Sverige. Jag tycker att det är anmärkningsvärt och stötande. Jag ställde också en fråga till Maud Björnemalm angående rättssäkerheten för de asylsökande. Jag anser det vara stötande att man inom arbetsmarknadsdepartementet arbetar på ackord med dessa frågor. Hur blir det då med rättssäkerheten? Jag tog ett exempel. Skulle vi acceptera om domstolarna, som har stora balansproblem, också arbetade på ackord? Nej, alla i Sveriges riksdag skulle protestera och säga att rättssäkerheten då åsidosattes. Jag vill ha ett besked i dag om rättssäkerheten och människors lika värde.
Herr talman! Jag vill till utskottsmajoritetens företrädare säga att det ligger i oppositionspartiers uppgifter att vara kritiska. Och en sund kritik i dessa frågor tror jag är mycket värdefull. Jag tror också att flera av oss har bidragit med olika förslag som det efter hand har visat sig att regeringen har tagit till sig. Jag tänker t.ex. på förslaget om ett förändrat kommunalt flyktingmottagande, jag tänker på förslaget om lån i stället för bidrag, vilket väl kom från oss från början, och flera andra förslag med vilkas hjälp vi så småningom tillsammans har kunnat föra frågorna framåt och åstadkomma en bättre politik. Jag hoppas därför att det inte missuppfattas på något sätt. Vad jag har varit mest kritisk mot är naturligtvis, som de flesta av oss, att handläggningstiderna är för långa. Nu fick jag besked om en genomsnittlig handläggningstid. Och det låter kanske relativt bra. Men genomsnitt är en sak, och de enskilda fallen är en annan. De rapporter man får när man är ute och besöker flyktingmottagningar är tyvärr att väntetiderna är alldeles för långa. Jag frågade om vi kan förvänta oss att invandrarverket i fortsättningen kommer att hinna med sina ärenden bättre. Polisen hinner för närvarande med sina ärenden, men invandrarverket gör det uppenbarligen inte. Vi moderater har gått med på ökade anslag, men i årets partimotion har vi sagt att vi förväntar oss att ärendena arbetas av, vilket regeringen också har sagt i budgetpropositionen. Jag vill pressa på och säga att detta är mycket viktigt. Om detta inte sker får invandrarverket nog företa rationaliseringsåtgärder som alla andra statliga myndigheter. Ingenting är så bra att det inte kan göras bättre. Jag frågade också om vår beredskap när det gäller ökade flyktingströmmar. Jag antar att jag kommer att få besked om det nu. Det är inte lätt att hinna svara på alla frågor. Vi kan ju förvänta oss ökade flyktingströmmar från öst, och jag hoppas att det positiva uttalande som bl.a. statssekreteraren tidigare har gjort när det gäller de baltiska flyktingarna är regeringens samfällda uppfattning och att eventuella baltiska flyktingar verkligen får stanna i Sverige om de kommer hit. Jag vill beklaga att vi inte kan öka flyktingkvoten, vilket många partier är överens om. Även invandrarverket har kommit med ett äskande, men regeringen har sagt nej. Jag hoppas att det blir ett ja så småningom, därför att regeringen ämnar återkomma i frågan under våren 1991, vilket sägs i budgetpropositionen. Men jag vill gärna ha besked när det gäller de frågor som jag har ställt.
Herr talman! Jag vänder mig först till Gullan Lindblad. Hon frågade hur vår beredskap är inför en befarad flyktingström från öst. Jag får svara henne med de klassiska orden att vår beredskap är god. När det gäller huruvida statens invandrarverk kan arbeta i kapp beträffande ärendena och förkorta handläggningstiderna säger man från invandrarverket, att om asylinströmningen inte ökar, kommer man att klara av att förkorta dessa handläggningstider. Beträffande det lilla antal asylsökande under den senaste veckan vill jag säga till Jan-Olof Ragnarsson att asylinströmningen under 1990 låg på en hög nivå. Och man kan inte bedöma hur läget för 1991 kommer att bli på grund av att det var en liten inströmning under en veckas tid. Jämfört med de övriga länder har Sverige fortfarande, skulle jag vilja säga, en generös flyktingpolitik. Sverige är alltså unikt på detta område, med tanke på det antal flyktingar som vi tar emot. Jämförd med handläggningstider i andra länder är vår handläggningstid kort. Beträffande vårt flyktingbistånd hänvisar jag vidare till de bifallna asylansökningar som trots allt finns. Det påstås att vår asylpolitik har hårdnat. Men det finns inga belägg för ett sådant påstående. Det handlar i stället enbart om ett löst tyckande.

Herr talman! Vår beredskap är god, hette det innan andra världskriget startade. Men nu vet vi hur det var beställt med den beredskapen. Det har ju sedermera framkommit att den var synnerligen dålig. Jag är alltså inte riktigt nöjd med det svar som jag har fått. Men jag respekterar om Maud Björnemalm inte kan ge mig besked om alla detaljer nu. Jag hoppas dock att vi i utskottet får en redovisning för hur beredskapen egentligen är. Flyktingströmmen österifrån tenderar ju att bli mycket stor. Särskilt bör frågan om de sovjetiska judarna beaktas. Det har vi moderater påtalat i en av våra motioner. Jag fick inte heller något svar på min fråga om just balternas speciella situation. Men jag hoppas att vi är överens om att det goda grannskapet kräver av oss i Sverige att varje baltisk flykting som kommer hit får stanna här. Vi kommer att ha många tillfällen framdeles att diskutera flykting och invandrarpolitik. Helt kort vill jag dock beröra några mycket viktiga saker. Vi har ju något diskuterat detta med människors attityder till flyktingar. Främlingsfientligheten har ökat, något som naturligtvis är mycket beklagligt. Bestämda regler och ett fast uppträdande från riksdagens och regeringens sida är en viktig faktor när det gäller att vinna respekt för Sveriges flyktingoch invandrarpolitik. Det gäller också att ge klara signaler till omvärlden. Också några andra saker har påtalats av oss. Det handlar då t.ex. om kravet på en klar och redig information om vilka regler och förhållanden som gäller beträffande exempelvis kostnader och bidragsgivning. Lokalisering av en flyktingförläggning bör föregås av mycket god information och samtal med både den berörda kommunen och invånarna där -- detta för att det inte skall bli som i Kimsta. Vidare är det mycket viktigt att flyktingarna inte särbehandlas. Jag förstår de unga svenska pojkar och flickor som kanske får stå länge i bostadskön, och som kanske inte får en egen bostad. Det tittar kanske litet snett på den flykting som går före dem i kön. Men jag tror att vi även på den punkten är överens om att alla skall behandlas lika. Dessutom är det mycket viktigt att det råder likhet inför lagen. Alla människor i Sverige skall omfattas lika av den svenska lagen, så att inte sådant händer som t.ex. skedde i en domstol. Jag tänker då på ett fall där en man bedömdes annorlunda, därför att han kom från ett land med en annan kultur. Sådana aspekter tror jag är mycket viktigare än att bara stifta vissa lagar mot diskriminering. Attitydförändringar åstadkommes genom kunskap och information.

Herr talman! Ni kanske uppfattar mig så som väldigt tjatig. Men varför kan ni inte ge ett besked om hur många asylsökande som skall komma -- 20 000, 10 000 eller 5 000 -- innan man ändrar lagen och återgår till det normala. Jag får väl inget svar nu heller, men jag kommer nog envist att fortsätta att kämpa för att vi skall återgå till den generösa och humana flyktingpolitik som vi var överens om före den 13 december 1989. Maud Björnemalm säger att vi bedriver en unik flyktingpolitik i Sverige. Men vi håller på att smygvägen harmonisera oss med EG. Vi håller på att bygga upp murar om en gemensam flyktingpolitik i Europa. Vi hade en debatt i oktober, då jag citerade vad arbetsdepartementet hade anfört, nämligen att Sverige kommer att ansluta sig till den konvention som undertecknades i Dublin i juni 1990 om oerhörda begränsningar för asylsökande att ta sig till Europa. Det är någonting som vi inte har diskuterat i Sveriges riksdag.

Herr talman! Det finns inga tillägg, sade Maud Björnemalm, för att flyktingpolitiken har hårdnat. Men vilka är regeringens egna siffror? Är det inte belägg, när man säger att tidigare 85 % av de asylsökande fick stanna mot nu kanske bara varannan? Vad finns det för belägg om man ser på lagstiftningen? Lagen är ju inskränkt. Flera paragrafer används inte längre efter den 13 Flyktingpolitiken i Sverige skulle vara mera generös, om vi tillämpade den nu gällande lagstiftningen, men den tillämpas inte. Det är egentligen fullständigt häpnadsväckande att lagen delvis har suspenderats i över ett år utan att riksdagen har tillfrågats. Det är desto mer häpnadsväckande som de omständigheter som regeringen anförde för att inte längre tillämpa flera av paragraferna faktiskt inte längre råder. Vi har en flyktingtillströmning som i höstas per månad var ungefär hälften av vad den var under hösten 1989, den höst som ledde till panikbeslutet av regeringen. Invandrarverkets flyktingmottagning fungerar nu på ett mycket bättre sätt än den gjorde under 1989. Invandrarverkets generaldirektör uttryckte sin tacksamhet i invandrarverkets personaltidning.

Det vore trevligt att få debattera flyktingpolitik på ett nyanserat sätt. Men det förutsätter en hel del. Det förutsätter att vi återgår till och tillämpar den lag som riksdagen antog för snart två år sedan. Det förutsätter också en rad andra saker, bl.a. att vi respekterar inte bara bokstaven utan även andan i internationella överenskommelser. Det är möjligt att den nyanserade flyktingpolitiken inte kommer att bli verklighet förrän efter september.
Herr talman! Om Maria Leissner skall kunna föra en nyanserad flyktingdebatt, får nog Maria Leissner nyansera sina anföranden också. För det anförande som Maria Leissner höll tidigare i kväll var fullt med överdrifter av olika slag. Det finns för närvarande, Jan-Olof Ragnarsson, inga planer på att upphäva 13 december-beslutet. Vi har fortfarande, trots förra veckans låga inströmning en hög inströmningsnivå. Man måste ha lång tid på sig för att kunna göra en bedömning av om inströmningen under 1991 kommer att ligga på en lägre nivå. Sedan vill jag ge Gullan Lindblad en upplysning om vår beredskap. Det finns beredskapsplaner så att man skall kunna ta emot en större inströmning från de baltiska länderna. Gullan Lindblad talade om behovet av information när man skall starta nya flyktingförläggningar. Förvisso skall man ha god information. Men nu står vi inför den situationen att vi -- med de nya handläggningstiderna och med den snabbare kommunplaceringen -- kommer att lägga ned flyktingförläggningarna. Ett av de krav som ställs på invandrarverket, när man i budgeten föreslår att verket skall få 127 milj.kr. för att korta handläggningstiderna, är att verket också kan spara på förläggningskostnaderna. Invandrarverket kommer att lägga ned flyktingförläggningar runt om i landet. Tro det eller ej, men nu är det minsann fart på kommunpolitikerna. Nu vill de av olika skäl ha kvar flyktingförläggningarna ute i landet.

Herr talman! Med stigande förvåning har jag på senare tid hört alltmer bestämda förutsägelser från regeringshåll om en snar vändning uppåt i ekonomin. Enligt finansplanen skall själva vändpunkten nås i år, och sedan väntas återhämtningen fortsätta under 1992. Men lika litet som det går att prata bort prishöjningar och valutakriser, lika litet går det att med bara ord betvinga den dystra verklighet som socialdemokraternas misslyckade ekonomiska politik har fört oss till. Jag skall därför inleda med att slå fast några kalla fakta, med att som kontrast teckna den rätta bilden. Sverige får i år enligt samstämmiga bedömningar den sämsta tillväxten bland industriländerna. Eller rättare sagt: Det blir ingen tillväxt alls, utan en produktionsminskning. Med nuvarande politik talar det mesta för att fallet fortsätter även nästa år. Men även om det skulle kunna bli en obetydlig förbättring, som regeringen hoppas, kommer utnyttjandet av våra produktionsresurser att ytterligare försämras. Sverige fortsätter därmed att i rask takt halka efter jämförbara välfärdsländer. Förra året steg priserna i Sverige med över 10 %. På grund av skattehöjningar vid årsskiftet accelererade inflationen i januari med bortåt 4 % på en enda månad. Årstakten är därmed uppe i närmare 12 %, och efter den höjning av boendekostnaderna som inträffade i februari får vi räkna med en ytterligare uppgång till ca 13 %. Bakom dessa stigande tal ligger de höjda hyror och de fördyrade arbetsluncher och resor som har drabbat medborgarna till följd av strävan, envisheten, att trots marginalskattelättnader hålla skattetrycket uppe på en oförändrat hög nivå. Även om man för framtiden inte förutser nya kostnadsökningar av samma storleksordning tar det erfarenhetsmässigt ändå en avsevärd tid att driva ut inflationssjukan ur det ekonomiska systemet. 1992 skall ha kommit ner klart under nivån i våra konkurrentländer är minst sagt lättsinnigt. Med västvärldens sämsta tillväxt och snabbaste inflation är det inte underligt att Sveriges utbyte med utlandet fortsätter att försämras. Finansministern förutser själv växande underskott i bytesbalansen både i år och nästa år. Vid sidan härav förekommer en snabb utströmning av placeringskapital. Man söker bättre avkastning i aktier, fastigheter och företag utomlands. Därmed ställs det krav på en växande utlandsupplåning, och det förutsätter att den svenska räntenivån förblir hög och i stigande i förhållande till omvärlden. Höga räntekostnader minskar ytterligare intresset för satsningar i Sverige. Därmed får vi inte de nya jobb som kan ersätta sådana som slås ut till följd av den alltför höga kostnadsnivån. Det största misslyckandet för den tredje vägens ekonomiska politik är naturligtvis att man, trots att inflationen har tillåtits skena i väg, inte kan förhindra att arbetslösheten under 1991 stiger till hittills oanade höjder. Senare i dag kommer arbetslöshetsstatistiken för januari att presenteras. Jag förutser en uppgång från december när det gäller antalet arbetslösa med ca 20 000 till totalt över 100 000 arbetslösa. Skulle inte den gränsen passeras denna gång, sker det med säkerhet nästa månad. Att vrida utvecklingen rätt igen, att återställa förutsättningarna för tillväxt och sysselsättning, är inte gjort i en handvändning. Det blir ett långt och mödosamt arbete, och det förutsätter en omprövning av många socialdemokratiska dogmer. Den har regeringen bitvis påbörjat. Men det går trögt, eftersom motståndet är starkt på sina håll i rörelsen och eftersom hjärtat naturligtvis inte kan vara med när hjärnan säger att man måste handla mot sin ideologiska övertygelse. Om nu inte allt kan ställas till rätta med en gång är det desto viktigare att lämna klara besked om att en kursändring kommer, att sända tydliga signaler och -- vilket är ännu bättre -- att vidta konkreta åtgärder som ett första steg på vägen mot en bättre tingens ordning. Låt mig då understryka att regeringens planer på att driva fondsocialismen vidare i ATP-systemets hägn är raka motsatsen. Det är ett säkert sätt att ytterligare försämra näringsklimatet i vårt land. Det kanska allra viktigaste just nu är i stället att klart och tydligt uttala att Sverige kommer att sända in en ansökan om medlemskap i EG före årets slut. Denna vår avsikt bör ges ökat eftertryck genom en omedelbar anknytning av kronan till den europeiska valutaenheten, ecun. Den direkta följden av ett sådant åtagande blir en minskning av den räntemarginal som vi måste ha i förhållande till euromarknaden, och det stimulerar naturligtvis till satsningar i Sverige. Därutöver är det av största vikt att nu börja sänka Sveriges rekordhårda skattetryck. Det behövs en sänkning med 6 procentenheter, eller med nära 100 miljarder kronor, för att vi skall komma ner till samma nivå som gäller för vår närmaste konkurrent som högskatteland, Danmark, och med 17 procentenheter, eller med nära 250 miljarder kronor, för att vi skall komma ner till genomsnittet inom EG. Glädjande nog uttalar man nu i både folkpartiet och centerpartiet i sina partimotioner att man är inställd på en minskning, åtminstone ned till vad som i dag är Danmarks nivå. Regeringspartiet talar om en sänkning av de offentliga utgifterna för att på det sättet kunna reducera skattetrycket på sikt. Men vad är det egentligen för ''sikt''? I fråga om den valplattform som nyligen presenterades och som uttryckligen skall gälla för hela 90-talet -- benämningen är Valplattform för 90-talet -- sägs det inte ett ord om att skattetrycket skall sänkas. Självfallet måste den nödvändiga skatteanpassningen till Europa ske successivt. Det är mycket som behöver göras. Men allt kan inte ske på en gång. Då bör vi givetvis börja med att sänka de skatter som skadar mest. Eftersom kapital är mest lättrörligt över gränserna och eftersom investeringsflykten redan har inletts, gäller det att snabbt sänka skatterna på sparande och företagande -- skatter som olyckligtvis nyligen har höjts med bortåt 40 miljarder kronor. Vidare blir det angeläget att sänka kostnadsnivån för svenska företag genom en reducering av löneskatterna. Det går heller inte att särskilt länge dröja med en justering av den indirekta beskattningen ner mot europeisk nivå. Men då är det generella nedsättningar av momsen som är det väsentliga. Utrymme för skattesänkningar måste skapas genom besparingar på den offentliga utgiftssidan. innebär t.o.m. en viss förstärkning jämfört med regeringens förslag, som visserligen presenteras som balanserat men i realiteten visar ett underskott. Ekonomisk effektivitet uppnås genom avregleringar, som befrämjar konkurrensen och ökar människors valfrihet. Det allmänna skall inte syssla med sådant som lika bra eller bättre utförs i enskild regi. Det betyder att offentliga tjänstemonopol skall brytas och att statligt och kommunalt ägda tillgångar i betydande utsträckning kan privatiseras. Men samtidigt måste det allmänna se till att det som ingen annan kan utföra sköts bättre än vad som varit fallet under senare år. Trots den kraftiga ökningen av offentliga utgifter har statliga kärnområden som försvar, rättsväsen och polis fått förfalla -- för att inte tala om hur infrastrukturen i form av kommunikationer samt högre utbildning och forskning har försummats. Försäljningen av statliga företag ger oss moderater utrymme att föreslå 2 miljarder mer än regeringen till väginvesteringar och nästan 1 miljard mer till universitet och högskolor. Herr talman! Jag har tidigare i denna kammare konstaterat att kampen mellan kapitalism och socialism är avgjord till kapitalismens fördel. Vad mera är: det finns ingen tredje väg. Den har inte visat sig framkomlig när den prövats i Sverige. Den avvisas av de nya östeuropeiska ledare som, när de nu gör upp med det socialistiska systemet, i likhet med den tjeckoslovakiske finansministern Klaus konstaterar att den tredje vägen leder till den tredje världen. Samstämmigheten är stor om att vad som behövs är mer av marknadsekonomi och mindre av planhushållning och politisk styrning. Det finns de som hävdar att även svenska socialdemokrater har insett detta. Och det gör de säkert -- några, långtifrån alla. Men även om ett omtänkande kan vara på väg, vill jag hävda att ett parti som står för gårdagens idéer inte kan klara framtidens, eller rättare samtidens, krav. På samma sätt som jag i debatter med företrädare för andra borgerliga partier har brukat hävda att socialdemokratisk politik drivs bäst av socialdemokraterna själva, är det naturligtvis sant att de svarar bäst för en marknadsliberal politik som verkligen tror på den, som är övertygade om att den är riktig. För den uppgiften krävs det en borgerlig regering, som utgår från de grundsatser som Carl Bildt och Bengt Westerberg presenterade i höstas och som ytterligare utvecklats i partimotioner nu i januari.

Herr talman! I ett antal dokument under det senaste halvåret, nu senast i finansplanen, har regeringen konstaterat att det ekonomiska läget präglas av problem. Regeringen är värd en eloge för att den är så sanningsenlig. Den s.k. tredje vägens politik har nu definitivt förpassats till papperskorgen. Regeringen beskriver själv resultatet av den förda politiken så här: Den totala produktionen i landet minskar, prisökningarna är skyhöga, investeringarna sjunker, underskottet i våra utlandsaffärer blir större varje år och arbetslösheten ökar i rasande takt. Jag har ingen invändning mot den beskrivningen -- den är tyvärr alltför sann. Under de senaste dagarna har det lagts varsel om permitteringar i en tidigare aldrig skådad omfattning. Trots dessa problem finns det ändå ljusglimtar. Under de senaste månaderna har det skett flera positiva förändringar: skattereformen, EG, energipolitiken. Dessa är en bra början, men de måste följas av fler. Samtidigt finns många illavarslande tecken på att socialdemokraterna inte förmår fortsätta, och t.o.m. backar, när det inte längre är akut valutakris. Låt mig peka på några illavarslande tecken. Partisekreteraren Bo Toresson tycker inte att man skall prioritera kampen mot inflationen. Han skriver i Svenska Dagbladet: ''Vi prioriterar full sysselsättning - -. Antingen för man en ekonomisk politik som prioriterar full sysselsättning eller också ger man i praktiken upp den målsättningen.'' Han går t.o.m. så långt att han indirekt berömmer partiet för att ha skapat den överhettning som gav extremt låg arbetslöshet förra året. Detta är precis motsatsen till vad Allan Larsson skriver i finansplanen. Jag måste därför fråga Allan Larsson: Vilket budskap är det som egentligen gäller -- är det Allan Larssons budskap om prioritering av kampen mot inflationen eller är det partisekreterarens budskap om prioritering av sysselsättningen? På vilken sida står Hans Gustafsson i denna interna konflikt? Låt mig tills vidare anta att beskeden i finansplanen gäller och att Bo Toresson blir överkörd. Kampen mot inflationen skall alltså överordnas. Hur skall då detta ske? Även på denna punkt tycks det finns ganska ordentliga interna motsättningar. Statsministern har t.ex. sagt att det skulle ha varit bättre för svensk ekonomi om bara regeringen hade fått igenom sitt förslag att höja momsen med 2 % våren 1989. Finansministern däremot har sagt att skattehöjningar inte hjälper. Det verkar som om Ingvar Carlsson egentligen skulle vilja föra en annan politik. Men det går inte, för då blir det valutakris. Detta är inte särskilt förtroendeskapande. Statsministern har också sagt att svensk ekonomi skulle ha varit bättre om det s.k. stopp-paketet med lönestopp, prisstopp, strejkstopp, m.fl. hade gått igenom i riksdagen förra våren. Finansministern däremot har sagt att parterna har ansvaret för avtalsförhandlingarna och att vi inte skall ha prisstopp. De olika budskapen skapar stor förvirring, och jag vill fråga Allan Larsson om han nu har skrinlagt planerna på någon form av lagstiftning för lönerna. Jag skall också vända mig till Hans Gustafsson: Tänker han förhandla med centern i utskottet om ett slags lönelag? Herr talman! Regeringen berömmer sig i finansplanen av att ha sparat ett antal miljarder kronor i statsbudgeten. En av besparingarna som man räknat sig till godo gäller arbetsskadeförsäkringen. Den skall samordnas med sjukförsäkringen, står det. På denna punkt har därefter Stig Malm sagt nej. Han vill inte ha någon samordning, eftersom det skulle innebära en viss sänkning av ersättningsnivån inom arbetsskadeförsäkringen. Regeringen har redan visat betydande eftergifter mot den fackliga grenen av arbetarrörelsen. Man snålar och sparar på anslag till handikappade, på biståndet till fattiga u-länder pch på kulturen, men man vidgar avdragsrätten för fackavgifter. Och ett anslag på en kvarts miljard kronor för facklig information om MBL, en lag som funnits i mer än 15 år och rimligen är välkänd nu, det vågar man inte minska med en enda krona. I dag har socialministern meddelat att det inte blir någon samordning mellan sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. Det beror på tekniska problem, sägs det. Så kanske det kan uttryckas -- de tekniska problem som skulle uppkomma för samordningen mellan LO och det socialdemokratiska partiet i valrörelsen om Malm fick ge sig nu igen. Jag tycker det är beklämmande. Partiet är tydligen viktigare än en bra politik. Jag vill fråga Allan Larsson vad som nu återstår av regeringens planerade förändringar inom transfereringssystemet -- finns det någon enda åtgärd kvar som främjar arbetslinjen och minskar utgiftsexplosionen? Hans Gustafsson får tydligen vackert finna sig i att räkna om regeringens budget med mindre besparingar. Herr talman! I finansplanen står att regeringen anser att industrin måste växa och erbjudas goda utvecklingsbetingelser. Detta är alldeles sant. Det är i själva verket den enda möjligheten att skapa riktiga jobb och värna den fulla sysselsättningen. På åtminstone två grundläggande områden tycks regeringen vara i full färd med att aktivt göra precis tvärtom. Även i dessa fall handlar det om eftergifter till facket. Först AP-fonderna. Påhejad av LO vill regeringen låta AP-fonderna köpa mera aktier och dessutom kanske tredubbla fonderna i storlek. Såvitt jag vet är den svenska regeringen den enda i världen som tror att ökat statligt ägande inom näringslivet befrämjar tillväxt och erbjuder goda utvecklingsmöjligheter. Alla andra regeringar är i full färd med att avsocialisera och privatisera ägandet. Skälet till detta är mycket enkelt. Privat ägande är en grundförutsättning för en fungerande marknadsekonomi. Omsorgen om den egna egendomen, oavsett om det är ett eget företag som skall gå med vinst eller en egen bostad som skall underhållas, är en grundpelare för ett samhälles möjligheter att skapa, utveckla och vårda resurser. Regeringen tänker sig också att lägga in löntagarfonerna i AP-systemet. Detta illustrerar än tydligare att AP-fonderna skall användas för utökat statligt ägande och ökad makt. Folkpartiet liberalerna säger nej till alla former av fondsocialism. Det andra området som jag vill peka på gäller skatten på företagens arbetande kapital. I en promemoria från finansdepartementet föreslås en kraftig skärpning av denna skatt. Det vittnar om en sällsynt dålig förståelse för företagandets villkor. Risken är mycket stor att det skulle tvinga fram försäljning och nedläggning av många mindre och medelstora familjeföretag, eftersom de helt enkelt inte klarar ökade skatter. Effekten blir att jobb försvinner, kreativa företagare ger upp, och maktkoncentrationen i näringslivet ökar. Mot detta står att LO troligen gillar tanken på skärpt företagsskatt. Men det borde vara en klen tröst för en finansminister som säger sig vilja skapa tillväxt och framtidstro. Jag vill fråga finansministern om han vågar visa någon förståelse för företagandets villkor och lägga fram ett sådant förslag eller om han även på denna punkt måste böja sig för LO. Herr talman! Verkligheten är i dag sådan att alla insiktsfulla bedömare är ense om att det som krävs är en borgerlig politik. Jag förstår att det är svårt för en socialdemokratisk regering. En borgerlig politik förs faktiskt bäst av en borgerlig regering. Det är min fasta övertygelse att Sverige skall få en sådan efter höstens val.

Herr talman! Den internationella högkonjunkturen är över. I år sjunker tillväxten, och inflationen stiger. Redan nästa år bör dock en viss återhämtning kunna ske, men osäkerheten är betydande, inte minst med tanke på kriget i Sveriges egen, inhemskt tillverkade konjunkturnedgång slår nu igenom i ekonomin med full kraft. Antal varsel, företagsnedläggelser och arbetslöshet ökar markant. Socialdemokraterna säger sig ha ambitionen att slå vakt om den fulla sysselsättningen, men de har inte visat förmågan. Trots åtta års internationell högkonjunktur kommer vi att tvingas se fram emot en snabbt stigande arbetslöshet. Det politiska ansvaret för detta bör först och främst lastas den socialdemokratiska regeringen. Regeringen hävdar att industriproduktionen och sysselsättningen åter kan börja stiga redan under 1991. Vi har svårt att tro att så kan bli fallet. Under förutsättning av samhällsekonomiskt ansvarsfulla löneavtal kan kanske en sådan omsvängning komma under 1992. I nuvarande läge är utgången av avtalsrörelsen förmodligen av än större betydelse än normalt. Med eller utan Rehnbergkommissionens förhoppningsvis positiva utfall kommer dock de närmaste åren att bli kärva, och stora krav kommer att ställas på den ekonomiska politiken. En sådan ekonomisk politik måste bl.a. ha målen låg inflation, full sysselsättning, rättvis fördelning, regional balans och en god miljö. Utgångspunkten måste vara en fortsatt stram finanspolitik och en fast valutapolitik. För att inte bytesbalansen ytterligare skall försämras, måste utrymme för investeringar skapas genom att offentlig och privat konsumtion hålls tillbaka samtidigt som sparandet ökar. Vi måste med all kraft bekämpa inflationen. Kostnaderna rent allmänt måste ned, men viktigast är att åstadkomma lägre priser på nödvändig konsumtion som boende, mat och arbetsresor. Arbetslöshet skall inte användas som ett medel i den ekonomiska politiken. Arbetsmarknadspolitiken måste inriktas på kompetensgivande utbildning för att undanröja flaskhalsar. Det krävs åtgärder för rehabilitering, så att arbetsskadade snabbt kan återgå till arbetet men också en bättre arbetsmiljö för att minska sjukskrivningar på grund av arbetsskada. Genom beslutet om arbetslivsfonden kan vi nu läsa positiva rubriker om t.ex. Susanne i Gävleborgs län, vilken med hjälp av pengar från arbetslivsfonden kunde återgå till sitt arbete därför att åtgärder som vidtagits sparade hennes axlar. Den offentliga sektorn måste förnyas, och skattetrycket minska. Konkurrensförhållandena måste stärkas och monopoltendenser motverkas inom flera branscher. I vårt budgetförslag minskar vi skattetrycket med nära 6 miljarder utöver regeringens budgetförslag, vilket vi klarar genom besparingar i statsutgifterna. Omfattande investeringar i infrastruktur, utbildning och forskning måste genomföras. De skall bidra till att lägga en grund för en god ekonomisk utveckling på längre sikt. Centerns budgetalternativ innebär en framtidssatsning på kommunikationer och utbildning. För kommande budgetår satsar centern Jag vill i samband med detta lyfta ett varningens finger till regeringen. Det blir ingen regional balans, om satsningar endast görs i storstadsområdena. Då kommer i stället köerna och miljöproblemen där att fortsätta. Det är i stället viktigt att fördela satsningarna i landet. Då kan produktionen öka mer än annars, utan att resultatet blir överhettning. Om hela Sverige skall utvecklas, krävs också bättre villkor för små och nyföretagandet. Skatt på arbetande kapital måste bort. Möjlighet till kvittning för nystartade företag måste införas, liksom lägre arbetsgivaravgifter för de mindre företagen. Det totala sparandet i ekonomin måste öka genom att det personliga hushållssparandet främjas. Det tillfälliga obligatoriska sparandet bidrog med 11 miljarder i ökat sparande. En stor del av detta kan genom sparstimulanser bli ett frivilligt sparande. Centern har under ett antal år föreslagit skattefria avsättningar till personliga investeringskonton för boende och nyföretagande. Ekonomi och ekologi måste förenas. Den på lång sikt viktigaste strukturfrågan i ekonomin är att hejda miljöförstöringen. Det gäller att åstadkomma en hållbar ekonomisk utveckling där tillväxten skapas genom miljövänlig produktion och miljövänliga produkter. Sverige behöver en politik som får människorna att känna att de för den sittande regeringen inte är ett särintresse. Det gäller våra gamla, familjer, ensamstående utan barn, våra ungdomar och studerande. Det gäller småföretagen i vårt näringsliv, och det gäller också alla i våra föreningar. Numera anser regeringen att det t.o.m. räknas som ett särintresse att påverka bytesbalansen i positiv riktning genom att sänka turistmomsen. Den senaste rapporten på det området visar att antalet arbetslösa ökat med 8 000. 450 restauranger gick omkull 1990, och under januari ytterligare 47, och omsättningen i december låg 21 % under samma månad 1989. I en isolerad beräkning ses höjningen av turistmomsen som en del av finansieringen av skatteomläggningen. I ett vidare statsfinansiellt och framför allt samhällsekonomiskt perspektiv är det en katastrof. När resurserna är knappa och en ekonomi i kris skall saneras, är behovet av rättvis fördelning som störst. Bara den som saknar förankring i verkligheten kan bortse från att landets kris gäller de många människornas vardagsekonomi. Krisen gäller kostnaderna för mat, resor och boende samt utsikterna att få behålla jobbet. Den gäller möjlighetern att få vård och omsorg den dag hälsan och orken inte längre står bi, liksom rätten att själv få påverka och välja sin framtid. En ny regering kan inte acceptera de orättvisor som har förekommit under 80-talet. Den måste därför skriva in målsättningen rättvis fördelning i sin regeringsförklaring. Herr talman! Centern fullföljer rättvisepolitiken. Skatteomläggningens snedfördelning måste rättas till. Skatteomläggningen har en fördelningspolitisk slagsida som skapas av bl.a. höjda kostnader för boende och kollektivtrafik. När momsen vid nästa årsskifte skall sänkas, anser vi i centern att sänkningen skall göras på matmomsen ner till Vidare anser vi i centern att byggmomsen och momsen på tjänster kopplade till boende skall sänkas till samma nivå, vilket betalas bl.a. genom slopade investeringsbidrag. Slopad energimoms bidrar också till sänkta boendekostnader. Sänka mat och boendekostnader gynnar främst låg och medelinkomsttagare, vilka använder förhållandevis störst andel av sitt ekonomiska utrymme till sådan nödvändig konsumtion. Jag tycker i likhet med tidningen Aftonbladet att sänkt moms på mat är en bra målsättning för finansministerns budgetarbete hösten 1991, vem det nu än blir. Vi måste ta ett helhetsgrepp på marginalskatten. Trots skatteomläggningens marginalskattesänkning är det i dag flera grupper som råkar ut för mycket höga marginaleffekter. Det gäller bl.a. studerande. En inkomst på 1 000 kr. utöver det sk. fribeloppet i studiemedelssystemet betyder inte bara 30 % i kommunalskatt. Det betyder också minskade studiemedel med 50 % och minskade bostadsbidrag med 33,3 %. En summering av detta ger vid handen att en ungdom som studerar får en marginaleffekt på 113 % vid t.ex. ett vak-jobb på sjukhus. Förhållandet är detsamma för pensionärerna. Så länge vi skall bolla med deras särskilda grundavdrag, kommer deras marginalskatt att vara betydligt högre än vanliga löntagares, speciellt när förmögenheten skall påverka. Vårt förslag är en höjd grundpension på för närvarande 98 000 kr. Det ger ökad grundtrygghet, bättre fördelningspolitik och minskade marginaleffekter. Sammanfattningsvis innebär centerns förslag lägre skatt med lägre kostnader för bidrag, lägre inflation, rättvisare pensionssystem, större möjligheter till produktivt arbete, mindre stödbehov, mindre rundgång, mer dynamik bland människorna och därmed en effektivare ekonomi.

Herr talman! I den ekonomisk-politiska debatten finns det många sanningssägare. För tillfället är det inne att hylla marknaden. Kapitalistisk marknadsekonomi, valfrihet och konkurrens skall lösa alla samhällsproblem och ge oss det ideala samhället, om man får tro merparten av de ekonomer, samhällsplanerare och andra proffstyckare som uttalar sig i media. Det är som om det plötsligt funnes en enda sann ekonomisk teori -- den sista och slutgiltiga, sanningarnas sanning. Men ekonomiska teorier är inte detsamma som verkligheten. Aftonbladet hade i går ett citat av Ernst Wigforss, som sagt följande om ekonomiska teorier: ''Genom hela den moderna nationalekonomins historia drar en rad av spådomar om vad som inte skulle kunna hända, därför att det av ekonomiska lagar förbjudes -- och som likväl sedan hänt -- och spådomarna om vad som måste hända om någon viss åtgärd företages -- och som sedan inte hänt.'' Det visar sig nämligen att verkligheten inte så lätt låter sig fångas in i teoretiska modeller. Politikens uppgift måste vara att kapa topparna och fylla igen groparna i de regelbundet återkommande konjunktursvängningarna, oavsett dagens s.k. sanningsteori. Ernst Wigforss jämför också ekonomen med meteorologen för att belysa skillnaden mellan vetenskap och politik. Meteorologen kan med en viss sannolikhet avgöra om det skall bli regn eller torka. Men han kan inte avgöra vilket som är bra eller dåligt. Det beror helt och hållet på vem man frågar, om det är en bonde eller en semesterfirare. Det kan vara bra att hålla detta i minnet när man diskuterar den ekonomiska politiken. Ekonomen kan liksom meteorologen med en viss grad av sannolikhet säga vad som kommer att hända om den ena eller den andra åtgärden vidtas. Men om det är bra eller dåligt beror alltså vem man frågar. När vi i vänsterpartiet formulerar vår ekonomiska politik, utgår vi ifrån det som är bra eller dåligt för de lönearbetande kvinnorna och männen. Med en lätt travestering skulle man kunna säga att det som är bra för de lågavlönade är bra för Sverige. Det kapitalistiska systemet står inför gigantiska problem. Systemet har problem med tillväxten och produktiviteten, pris-, löne och vinstutvecklingen, miljöförstörelse och resursslöseri, sysselsättning samt arbetsmiljö och utslagning. Det är inte undersköterskorna på Södersjukhuset eller arbetarna på Rönnskärsverken som orsakar problemen i den svenska ekonomin. Inte heller är det människors krav på rättvisa och välfärd som är orsaken till problemen eller att svenska folket skulle vara särskilt benäget att skolka från jobbet eller förstöra miljön. Sanningen är att kapitalismens inre egna lagbundna förhållanden skapar sin egen kris. Ett system som bygger på ständig ensidig kvantitativ tillväxt för sin överlevnad hamnar förr eller senare i konflikt med vitala, sociala och samhälleliga mål. Produktiviteten kan inte upprätthållas när inflytande på och delaktighet i verksamheten kraftigt begränsas och arbetsmiljön är undermålig i såväl fysisk som psykisk mening, eftersom makten och verksamhetsinriktningen i första hand syftar till högsta möjliga vinst. De senaste årens politiska utveckling går högerns väg. Skatteomläggningen gynnar de högavlönande. Den sociala välfärden utsätts för ständiga angrepp. Efter försämrad sjukförsäkring och sänkt ersättning för vård av sjuka barn skulle det bli arbetsskadeförsäkringens tur. Men i radion i morse fick vi höra att regeringen dragit tillbaka förslaget. Det är bra, men motiveringen oroar. Det är inte protesterna från LO och TCO som fått regeringen att tänka om, utan tekniska problem. Skall detta tolkas som att förslaget kommer tillbaka när dessa tekniska problem är lösta? Vi tror inte att kapitalismen kan lösa de problem som finns i samhället i dag.

Jag skall uppehålla mig vid några av dessa mål. Det behövs en rättvis fördelningspolitik på alla områden, en fördelningspolitik som utgår från de lågavlönades situation och som sätter en generell välfärdspolitik och full sysselsättning i centrum. Rättvis fördelning gäller inte enbart tillväxten, utan vi vill också se en omfördelning som gäller alla samhällets resurser. Det handlar om att fördela från kapital till arbete, från höginkomsttagare till låginkomsttagare, från privat till offentlig konsumtion, från kvinnor till män och från stad till landsbygd. Regeringens politik har lett till motsatt utveckling och under 80-talet har löneklyftan vidgats. Skattereformen har med sina stora skattelättnader för höginkomsttagarna bidragit till denna omfördelning. Skattereformen har dessutom höjt boendekostnaderna, gjort kollektivtrafiken dyrare och drivit upp inflationen. En annan avgörande förutsättning för en ekonomisk utveckling är rätten till arbete. Det är också en av de viktigaste fördelningspolitiska frågorna. Därför är det anmärkningsvärt att regeringen överger målet om den fulla sysselsättningen för det överordnade målet att bekämpa inflationen. På annat sätt kan man inte tolka de uttalanden som gjorts om att inte använda generella arbetsmarknadsåtgärder i ett läge då arbetslöshetssiffrorna ökar från dag till dag. Det är bra att regeringen satsar på utbildning, men syftet med utbildning i en lågkonjunktur måste väl ändå vara att man skall återgå till ett jobb när utbildningen är slut? Därför behövs det också generella åtgärder för att skapa arbetstillfällen. Hans Gustafsson att han inte skulle medverka till att överge målet om full sysselsättning. Med en fortgående anpassning och kanske medlemsansökan till EG som ett möjligt framtidsscenario, vill jag höra hur Hans Gustafsson tänker sig att lösa det som man inte lyckats med inom EG, nämligen att kombinera låg inflation och låg arbetslöshet. Den höga inflationen måste självklart bekämpas, men regeringen, liksom de borgerliga partierna, vägrar inse att det är mekanismerna bakom prissättningen som är grunden till inflationen och inte de lönearbetandes krav på kompensation för prisökningar. Regeringens ensidiga fixering vid löneökningarna som orsak till inflationen innebär att man ger fel medicin för att bota den sjuke. I stället för att ta itu med höga vinstkrav, monopolprissättning och skattelättnader för de högst avlönade, ger man sig på de fackliga rättigheterna. Rehnberggruppen arbetar utifrån felaktiga premisser. Den har lagt förslag som har sin udd riktad mot de lågavlönade och mot lokalt fackligt arbete. Ett utrymme på 1 % av företagens kostnader skall fördelas centralt till dem som tjänar under 170 000 kr. per år. Det motsvarar ungefär 1:25 kr. per timme. Till detta kommer avräkningsklausuler som innebär att löneökningar skall avräknas på både 1992 och 1993 års utrymme. Som om inte det skulle räcka innebär förslaget dessutom stopp för alla lokala förhandlingar och total fredsplikt på alla områden: anställningsvillkor, arbetsmiljö, inflytandefrågor osv. Däremot har Rehnberggruppen inte lagt fram några konkreta förslag eller utverkat några bindande löften i syfte att pressa priserna. Där förlitar man sig på löften från livsmedelsbranschen. Vänsterpartiet ställer kravet på regeringen att underlätta avtalsrörelsen genom att kompensera de lågavlönade för de negativa effekterna av skatteomläggningen och genom kraftfulla åtgärder mot prisökningarna. Rehnberggruppen är en kniv i ryggen på all lokal facklig verksamhet. Följderna kan bli förödande. Vägen förbereds för högern att angripa de fackliga rättigheter som arbetarrörelsen har kämpat till sig, om inte regeringen själv, med tanke på Nicklassons förslag om höjda strejkböter, föregår detta. Det skulle vara intressant att veta vilken position socialdemokratin tänker inte i händelse av en borgerlig valseger. Jag har inte längre tid på mig och vill därför bara säga att med den politik som vi för i vänsterpartiet vill vi skapa förutsättningar att samla arbetarrörelsen och i förlängningen skapa ett nytt samhälle där traditionella värderingar om rättvisa, jämlikhet, solidaritet och gemenskap får råda. Varje människas rätt till utveckling skall finnas i ett samhälle, som inte i första hand gynnar egoistiska och enskilda värderingar, där de rika har förtur.

Herr talman! Enligt Bildt, Westerberg och även Tobisson är Sverige sämst på ekonomi i västvärlden. Man kan undra på vilket sätt, för vi lever ganska bra, trots allt. Vi har fler människor i arbete i det här landet än man har i något annat land. När det gäller levnadsstandard har de svenska hushållen större reala inkomster per hushåll än hushåll i alla andra länder, och mycket få människor lever under fattigdomsgränsen. Sveriges produktion per invånare är en av de högsta i världen. På vilket sätt är Sverige sämst? Det är i fråga om den ekonomiska tillväxten. Sverige har liksom USA haft låga ekonomiska tillväxtsiffror. Nästa år kanske produktionen rent av kommer att sjunka något, eftersom en internationell lågkonjunktur förväntas. Att Sverige är sämst i ekonomi visar sig, om man läser det finstilta, betyda att Sverige om kanske 20 år förlorar sitt försprång och hamnar på samma absoluta nivå som Frankrike. Ve denna katastrof! Det ödet skall vi naturligtvis försöka undvika. Men hur? Jo, vi skall låta arbetslösheten stiga. Vi skall ansluta oss till EG. Vi skall använda i stort sett samma politik som Thatcher använde i Storbritannien under 80-talet. Vad blev resultatet av den politiken. Jo, den brittiska inflationen blev lika hög som den svenska. Tillväxten blev lika låg. Bytesbalansen blev dessutom negativ. Den politik som rekommenderas här i Sverige har i Storbritannien visat sig leda till precis samma resultat som det som bl.a. Tobisson och Wibble kritiserar, plus en arbetslöshet som är tre gånger så hög som den svenska; alltsammans på en BNP-nivå som är lägre än vår. Även om britterna fick en jublande tillväxt i sin ekonomi, skulle det ta dem många år att komma ikapp oss. Men det finns syndare bland händelserna under 80 talet. Man kan inte, som den socialdemokratiska regeringen gjorde under 80-talet, låta företag, spekulanter och höginkomsttagare simma i pengar, utan att vanligt folk märker det och själva försöker ta sig ett dopp. Sådana vinster som regeringspolitiken skapade drev fram en kraftig inflation. Nu är festen över. De som inte fick vara med kräver naturligtvis sin del av den redan uppätna kakan. Nu till det viktigaste. Sverige har i dag en miljöskuld, som har beräknats till ca 300 miljarder kronor enligt institutet för vatten och luftvård. Den skulden borde finnas med i finansplanen. Detta är vad det kostar att återställa landet från miljöskador, om inget görs utöver redan fattade miljöbeslut. Miljöskulden har, utöver inflationen, mer än fördubblats under de senaste tio åren. De tyngsta posterna finns inom jordbruk, avfall, kemikalier, försurningsskadad mark och skadade vattenområden. Med nuvarande utveckling kommer den, enligt de här beräkningarna, att öka från 300 miljarder till 520 miljarder kronor i fast penningvärde fram till år 2020. Det kommer t.ex. att kosta 90 miljarder kronor bara att återställa jordbrukets humushalt, dvs. tillföra jorden de organiska ämnen som urlakats, till 1950-talets nivå. För att råda bot på våra miljöskulder krävs att vi ändrar strukturen på vår konsumtion. Fabriksutsläppen är bara en del av vår miljö och naturförstöring. Viktigt är förvisso den samlade effekten av miljoner och åter miljoner medborgares konsumtion, av trafik och av sophantering. Men miljöpolitiken har hittills varit inriktad på kontroll i efterhand. Varuproduktionen har fått utvecklas fritt och störningarna i miljön har man försökt att reparera efteråt. Mest tydligt är detta just på kemikalieområdet. Det finns 70 000 olika kemiska ämnen i omlopp på den svenska varumarknaden. Mycket få av dem är kontrollerade och granskade i förväg vad avser miljöeffekterna. Den allra största bristen finns i resursanvändningen. I dag handlar det om att i ett allt ökande tempo tillverka, köpa, slita och slänga. Vi plockar ur jorden råvaror som omvandlas till produkter med hjälp av energi. När produkterna har tjänat ut hamnar de på sophögen. Slit och slängfilosofin innebär hela tiden ett ökat tryck på naturresurserna. Ju snabbare vi tömmer gruvorna desto fattigare blir vi. Om vi i stället satsade på återvinning och återanvändning, skulle situationen vara radikalt annorlunda. Vi måste därför övergå till att tillverka, köpa, slita och återvinna. I en aktuell ledare i Svenska naturskyddsföreningens tidning Sveriges Natur konstateras: ''De flesta politiker -- och även massmedia -- verkar inte ha förstått att miljösituationen faktiskt inte blir bättre bara för att utsläppskurvorna börjar plana ut. - Minskade utsläpp betyder inte att miljösituationen förbättras, bara att förstörelsetakten minskar en smula. Försurningssituationen har aldrig varit allvarligare än nu. Övergödningen av kusthaven är mer omfattande än någonsin tidigare. Antalet växt och djurarter som hotas av utrotning i vårt land har aldrig varit större.'' Marknadsekonomin har uppenbara brister när det gäller att hantera miljö och resursfrågorna. Som spelreglerna ser ut i dag påskyndas snarare exploateringen, och det ges föga utrymme för miljöhänsyn. Varken företag eller hushåll behöver räkna in miljöskadorna i sina kalkyler. Priserna på energi och råvaror har varit låga under hela efterkrigstiden. Kostnaden för arbetskraft har rusat i höjden, vilket är orsaken till att det inte lönar sig att återanvända och återvinna. Det blir billigare att arbeta med jungfruliga råvaror än med restprodukter. Situationen är ohållbar. Slit och slängsamhället måste överges. Men hur skall vi komma dit? Jo, våra främsta verktyg är ekonomiska styrmedel. Låt oss höja skatten ordentligt på energi och råvaror och sänk den samtidigt på arbetskraft. På det sättet skapas de nödvändiga incitamenten för ökad återvinning och återanvändning. Den svenska energipolitiken är ett utmärkt exempel. Målet har inte varit att gynna ett resurssnålt samhälle utan att skapa låga energipriser. Man har trott att låga energipriser har stimulerat svensk industri. Kärnkraften skapades med statliga subventioner för att uppnå detta och även hela det centraliserade svenska elsystemet med Vattenfall i centrum, något som har satt all marknadsekonomi ur spel inom kraftområdet. Utan statlig styrning och under marknadsbetingelser hade hela den svenska elsektorn sett annorlunda ur. Förutsättningen för kärnkraften var bl.a. att försäkringsfrågorna kunde lösas genom atomansvarighetslagen. Det fanns helt enkelt inget försäkringsbolag som kunde försäkra eller ville åta sig att försäkra för de risker som fanns. Det svenska kraftsystemet är ordentligt överdimensionerat. Orsaken är lågprispolitiken. Ett annat faktum är att den konstlade lågprispolitiken har lett till att den genomsnittlige svensken konsumerar mer än tre gånger så mycket elenergi som den genomsnittlige EG-medborgaren. En effektiv elanvändning i Sverige kan vi få genom att avskaffa atomansvarighetslagen, privatisera Vattenfall och skapa en fri elmarknad samt genom att investera i energieffektivitet. God ekonomi är att använda alla resurser effektivt. Och till Allan Larsson: Är regeringen beredd att driva en verklig resurspolitik och sätta miljömålet främst för den ekonomiska politiken?

Herr talman! Hans Gustafsson talade länge om det han inte avsåg att ta upp till diskussion här. Sedan övergick han till att presentera de borgerliga motionerna, inte minst moderaternas och folkpartiets. Jag kan förstå det, och det var klokt, eftersom vi står för vad vi har sagt i dem. Däremot är det oklart hur länge det som står i finansplanen varar. Vi har ju i dag fått besked om att den besparing på 1,5 miljarder som man skulle få genom en samordning av arbetsskadeförsäkringen och sjukförsäkringen är borta. Hans Gustafsson har nu fått en fråga om hur det här skall finansieras, men i stället för att svara på den tänker han tydligen komma tillbaka till sin redogörelse för oppositionens motioner i nästa omgång. Det är en mycket underlig debatteknik. Jag hoppas att Hans Gustafsson är beredd att ta del av våra synpunkter och gå i svaromål. I början hann i alla fall Hans Gustafsson antyda sin ljusa bild av den ekonomiska utvecklingen. Till intäkt för detta tog han bl.a. Bengt Dennis, som skall ha sagt att alla kurvor pekar uppåt, när det gäller inflationen, arbetslösheten och vad det nu kan vara. Han blev inte ens betänksam över det stöd han fick från miljöpartiets Claes Roxbergh. Claes Roxbergh berömde faktiskt den förda politiken och det resultat man uppnått. Det är inte underligt, eftersom Claes Roxbergh är den som har nått sitt mål och nästan överträffat det. Vi har ingen tillväxt i landet längre. Vi har t.o.m. minskad produktion, och det är ju nolltillväxt som miljöpartiet har talat för. Det är ju just genom denna nolltillväxt som vi halkar efter i levnadsstandard jämfört med andra industriländer. Vi har den snabbaste inflationen, och det är fel att tala om att vi ser någon avsaktning. Den är nu uppe i 12--13 %, och det kommer att ta tid innan vi kan vrida ekonomin rätt igen. Vi har växande bytesunderskott och tendenser till kapitalflykt. Jag tycker att det är förvånansvärt hur lätt man tar på det yttre förhållandet till omvärlden. Vi har länge ägnat oss åt det som är själva kardinalfelet för en bankman. Vi har lånat utifrån genom kort upplåning med anspråk på snabb återbetalning. Dessa pengar har vi använt för att finansiera sådant som vi aldrig får pengar tillbaka för, t.ex. bytesunderskottet eller för placering på mycket lång sikt i fastigheter och företag utomlands. Detta kan självfallet inte pågå som det nu gör. Vi kommer hela tiden att tvingas att betala genom en stigande räntemarginal mot omvärlden. När det gäller arbetslösheten antydde även Hans Gustafsson att den skulle vara litet tråkig. Det är 11 000 personer som nåtts av varsel om friställning i januari. Nu förefaller det som om Saab-Scanias fabrik i Malmö skall avvecklas. Detta är ju ett fantastiskt misslyckande för socialdemokraternas näringspolitik med tanke på hur de bidragit till den etableringen med medel från statskassan och på andra sätt. Jag har själv under många år varnat för att vi nu går mot en upprepning av varvskrisen på bilindustrins område. Det är märkvärdigt hur man kan se att på samma tomter där varven stod där finns det nu verkstäder som inte heller de förmår att konkurrenskraftigt sätta ihop plåt till fordon. Tidigare var det fartyg. Det är på sätt och vis allvarligare denna gång eftersom vi har större återverkningar för underleverantörer runt om i landet. Det vi nu ser början av kommer att dominera under våren och resten av året. Medan det i höstas var finansbolag, fastighetsbolag och en del överbelånade aktiefantomer som råkade illa ut och gick i konkurs når nu krisen även produktionsbolag med de konsekvenser det får i form av växande arbetslöshet. De lider av den höga kostnadsnivån, den dåliga produktivitetsutvecklingen och det hårda skattetrycket. Men Hans Gustafsson tar lätt på detta. Han är glad över att regeringen skall vidta kraftfulla åtgärder mot arbetslösheten, och han försöker komma ifrån den oundvikliga fråga som har ställts till honom: Men hur skall då dessa åtgärder avvägas mot kampen mot inflationen? Han försöker med en ordlek och säger: För att trygga sysselsättningen måste vi bekämpa inflationen. Men det är två olika mål, och det gäller att göra en avvägning på kort och på lång sikt. Den kommer inte regeringen ifrån, även om man på valplattformar och i andra sammanhang försöker ta sig ur dilemmat. Jag skulle vilja fråga om Hans Gustafsson inser vad en hård valutapolitik, som sätts in i dag då vi har ett kostnadsläge som är kanske 15--20 % över vad det borde vara med hänsyn till våra konkurrensmöjligheter, kommer att kräva i form av uppoffringar, i form av påfrestningar på arbetslivet. Jag har stor respekt för de perspektiv som avtecknar sig. Jag har stor respekt för de svårigheter som vi kommer att möta, oavsett om vi sitter i regeringsställning eller i opposition, för att över huvud taget under många års hårda insatser försöka få Sverige dithän att landet återigen kan mäta sig med jämförbara länder. Om inte Hans Gustafsson förstår detta, så är jag faktiskt säker på att jobbaren på Saabs Malmöfabrik förstår det i sitt innersta -- för han känner nu av de problem som socialdemokraternas ekonomiska politik har fört oss in i.

Herr talman! Det gläder mig att Hans Gustafsson så noga har läst folkpartiet liberalernas ekonomiska motion och att han med instämmande citerar långa avsnitt av detta aktstycke här i kammaren. Jag kan självfallet instämma i vad han läste upp; det tycker jag var en ovanligt bra passus. Problemet är bara att Hans Gustafsson smiter ifrån den konflikt som finns, åtminstone på kort sikt. Om det inte vore så att det kortsiktigt råder en konflikt mellan inflationsbekämpning och mycket snabba insatser för att upprätthålla sysselsättningen på konstlad väg, så skulle säkert alla vara glada. Men den konflikten är ju ett faktum, Hans Gustafsson. Mycket av debatten i går och mycket av debatten under flera månader -- och mycket av debatten under det kommande halvåret eller året -- handlar och kommer att handla om just detta problem. Det är på något sätt litet fegt av Hans Gustafsson att försöka låtsas som om verkligheten är någon annan än vad den faktiskt är. Jag läste en intervju med Ingvar Carlsson i Veckans Affärer nyligen, där han också gav uttryck för en sådan här egenartad syn på verkligheten. Det gällde också då arbetslösheten. Han beskrev problemet i mycket ljusa termer och talade om att varje land då och då måste ha en recession, att man då och då måste drabbas av en viss konjunkturarbetslöshet, osv. Detta är ett fundamentalt missförstånd. Om Ingvar Carlsson, Hans Gustafsson och många andra tror att den ekonomiska krisen i dag är något slags tillfällig konjunkturnedgång som liksom försvinner av sig själv, som många andra konjunkturförändringar har gjort, då är Sverige mycket illa ute -- om ni får fortsätta att föra politik. De problem vi har i dag är ju symtom på mycket långvariga strukturproblem, som är en direkt följd av den politik som ni har fört. Det var mycket illavarslande att Hans Gustafsson drog i väg med en sådan här traditionell drapa med negativa synpunkter på besparingsförslag. Det vittnar om att han inte har förstått att de besparingar som regeringen har föreslagit bara kan vara en liten början till det som måste ske i fråga om omprövning. Jag noterar för övrigt att Hans Gustafsson inte hade något svar på frågan hur han skall hantera de 1 à 2 miljarderna i den inräknade men nu tydligen bortfallande besparingen på arbetsskadeförsäkringen. Ett annat tecken på hans bristande verklighetsanknytning är att han kallade den förda politiken i fråga om sysselsättningsresultat för alldeles ovanligt framgångsrik. Jag måste säga att då har man verkligen ett kortsiktigt synsätt. Det står ju på sida upp och sida ner i finansplanen och i alla andra ekonomiska bedömningar att den förda politiken har lett fram till en kraftig ökning av varslen i dag, en kraftig väntad ökning arbetslösheten under lång tid framöver. Att kalla detta ovanligt framgångsrikt är ju fullständigt löjligt. Vi har haft arbetslöshetsproblem i svensk ekonomi tidigare. På 70-talet försökte man lösa dem genom att i stort sett anställa personer inom den offentliga sektorn, som växte mycket kraftigt under den perioden. Under 80-talet försökte man sig på en annan lösning, nämligen devalveringsvägen. Nu är det alldeles uppenbart att båda dessa vägar är uteslutna. Man kan inte återigen expandera den offentliga sektorn för att ta hand om folk som friställs från industrin och tvärtom. Och vi kan inte återigen devalvera, för det löser inga problem och skulle för evigt skada våra möjligheter att bli fullvärdiga medlemmar av EG. Jag tycker att det borde vara intressant för finansutskottets ordförande att fundera över hur detta problem då skall hanteras. Det räcker inte med att stå här och ondgöra sig över att andra till äventyrs har lösningar som man inte gillar. Man måste ju ha någon lösning själv, man måste finna något slags politik för att undkomma den kraftiga ökning av arbetslösheten som vi nu ser framför oss. Det handlar inte om att vara passiv, Hans Gustafsson. Vi måste sätta in åtgärder mot långtidsarbetslöshet osv. Men vad det framför allt handlar om är ju att lägga om politiken så att vi skapar goda utvecklingsbetingelser för den del av ekonomin som måste växa och skapa de riktiga jobben. Det handlar om att återindustrialisera Sverige. Det handlar om att skapa tillväxtmöjligheter för privat företagsamhet. Och då handlar det om en rad förändringar i den socialdemokratiska politiken, förändringar som måste ske nu -- och som Hans Gustafsson uppenbarligen inte har det minsta begrepp om. Jag kan instämma i vad Lars Tobisson sade -- att vi måste ansöka om medlemskap, klart och tydligt, ansluta kronan till ecun och successivt sänka skattetrycket. Vi måste skapa framtidstro och ett klimat hos företagare i Sverige som gör att de vågar satsa på Sverige. Vi har inte haft en enda utländsk investering i ny produktion i Sverige under hela 80 talet. Det är ett fullständigt skandalöst betyg på den förda politiken. Vi måste effektivisera den offentliga sektorn och skapa konkurrens där. Vi måste satsa mera på forskning och utbildning, t.ex. genom att använda löntagarfondernas pengar. Vi måste flytta om statlig förmögenhetsmassa från statliga företag, när staten inte har med saken att göra, till infrastruktur i stället. Vi måste vidta en rad åtgärder av detta slag. Hans Gustafsson måste här faktiskt ge något svar.

Herr talman! Jag som sitter i vägverkets styrelse vet hur den tredje vägen ser ut. Jag bor dessutom i Västernorrlands län, så jag har praktiskt prövat den här vägen. Den är helt utan underhåll, gropig, utan beläggning, och man säga att det finns en hel del vägbommar, t.ex. sådana som man har skapat eller ställt ut under 80-talet. På en vägbom står det Ihållande pris och kostnadsproblem, på en annan Minskat internationellt förtroende för valutapolitiken, på en tredje talas det om ökade inkomst och förmögenhetsskillnader. På ytterligare vägbommar står det Ökade regionala balanser som påverkar inflationsnivån, Utebliven förnyelse av näringslivet, Eftersatta investeringar i infrastrukturen, osv. Detta har pågått under en följd av år och dessutom under en högkonjunktur, då vi egentligen borde ha förstärkt ''vägsystemet'', så att vi i dag hade en möjlighet att snabbt välja väg utifrån den konjunktur som står för dörren. Det är ju beklagligt att det har varit på det här viset. Jag håller med om väldigt mycket av det Anne Wibble sade alldeles nyss, t.ex. om satsningarna som behöver göras och om förutsättningarna för företagande. Skattesystemet styr faktiskt väldigt mycket hur det är här i landet. Vi har haft ett skattesystem som har gynnat de allra största företagen och missgynnat små och medelstora företag. De största företagen, som antagligen hade flyttat verksamheten till utlandet ändå, utan det här skattesystemet, har alltså tjänat på det. För de små och medelstora företagens del, som i dag är de vi måste bygga på -- det har t.o.m. Industriförbundet börjat gå ut och säga -- blir man litet konfunderad, när det tar sådan tid att få bra villkor för dessa företag. Som jag nämnde förut, handlar det om skatt på arbetande kapital över huvud taget, företagens möjligheter att generera ett kapital som de, utan att betala skatt på det, kan använda för att öka den produktiva verksamheten i landet. Det finns väldigt mycket att göra egentligen utan traditionell stödpolitik, för att åstadkomma en bra sysselsättning i landet framöver. Vi har haft en otroligt låg arbetslöshet, men inte har det varit tack vare socialdemokraternas politik, utan det har varit tack vare en stark högkonjunktur och den devalvering som genomfördes ögonblicket efter övertagandet av regeringsmakten och som faktiskt förhindrat en strukturell omvandling som hade varit nödvändig. När jag fostrar mina barn, har jag försökt att fostra dem till självständiga individer med en önskan att kunna försörja sig själva, att kunna klara sig själva. Man kan kanske på det viset tala om inte bara en fysisk frihet utan också en ekonomisk frihet för människan. Men jag tycker att jag ser tendenser i samhället i dag som visar att man återigen binder in människa efter människa i ett bidragsberoende. Det är inte ett dynamiskt tänkesätt att tro att detta bidragsberoende är det ekonomiskt mest effektiva. Det kan vara det på kort sikt, men det är det inte på lång sikt, och jag måste säga till Hans Gustafsson att jag är besviken på att han och socialdemokraterna inte inser detta. Ni tar fram matmomsen som exempel. Ja, men sänkt matmoms är ett led i filosofin att människan skall kunna klara sig själv. Differentierad moms finns ganska mycket ute i världen och framför allt i EG. Det är ju för att man har tyckt att människor med låga inkomster också skall kunna klara sig själva. Jag förstår inte att dessutom ett liberalt parti agerar för bidragsberoende. Jag tycker att man verkligen måste se sanningen i vitögat: Varje bidrag höjer kostnadsnivån i landet, för man accepterar då de höga kostnaderna, och så ger man bidrag på grund av att kostnadsnivån är för hög. Varje rundgång skapar ett inflationstryck. Jag tycker att det är på tiden att vi börjar prata om det. Bidrag är ju traditionell fördelningspolitik, om vi nu skall tala om detta, som tycks vara ett negativt uttryck. Jag tycker att vi skall använda oss av aktiv fördelningspolitik, så att folk känner att de kan klara sig själva. Det är ett argument som man inte kan bortse ifrån. Det är förankrat i verkligheten och inte hämtat ur några skrivbordslådor på finansdepartementet. Jag måste ställa en fråga: Varför anser socialdemokraterna att människor är ett särintresse, om de vill klara sig på sin lön, men ett samhällsintresse om de behöver bidrag?

Herr talman! Det är litet av en märklig debatt. Här står nu representanter för borgerliga partier och för socialdemokraterna och försöker övertyga varandra om hur dåliga de andra är. Samtidigt redovisar man i det betänkande som vi beslutade om före jul en betydande samsyn. Man skriver t.ex. ''Utskottet konstaterar att det i flera avseenden råder stor enighet mellan vad som sägs i propositionen och vad som uttalas i motionerna från moderata samlingspartiet och folkpartiet liberalerna om vilka huvudproblemen är i den svenska ekonomin och hur den ekonomiska politiken skall utformas för att uppnå en tillfredsställande ekonomisk utveckling i det medellånga perspektivet. Det råder sålunda inga delade meningar'' osv. osv. Det vore ju mera intressant, utifrån den här samsynen, att ni redovisade vilka effekter era egna förslag får, t.ex. för kvinnorna i vården, inom handeln och inom industrin, att ni redovisade vilka sysselsättningseffekter det blir och vilka effekter förslagen får för inkomstfördelningen i landet. För oss är sysselsättningen viktig. Den är så viktig att vi tycker att man inte kan ta bort några av de generella instrumenten. Vi tycker att det nu behövs en politik för solidarisk tillväxt. Man måste satsa på utbildning och forskning. Man måste satsa på framtidsinvesteringar i basindustrierna. Man måste satsa på ny teknologi och infrastruktur. Man måste satsa påsjukvård och rehabilitering -- det är ju rena investeringar i arbetskraften. Vi har haft en lång rad med konkreta yrkanden, som finns i vår motion om ekonomin. De strukturproblem som vi har i Sverige i dag är orsakade av den tredje vägens politik, en väg som gav våldsamma vinster till näringslivet, något som i sin tur förde med sig inlåsningseffekter och spekulationsekonomi. Det är märkligt att man från borgerligt håll kritiserar regeringen så hårt för det här. Regeringen är ansvarig för politiken -- ja, men politiken bygger ju på blind tilltro till marknadskrafterna, som de borgeliga partierna hyllar. Anne Wibble säger att inte en investering i ny produktion har gjorts under 80-talet. Har inte näringslivet självt något ansvar för hur det använder sina vinster? Varför har inte näringslivet gjort investeringar, när det nu har friheten att göra dem? Sedan skulle jag vilja ha svar av moderaterna: Hur låga skatter och hur hög arbetslöshet skall vi ha för att moderaterna skall kunna garantera att vi får företag att välja att investera i arbetstillfällen i Sverige? De garantierna finns inte i dag. Det är bara någonting som ni säger utifrån er ideologiska uppfattning, att största möjliga frihet skall ge största möjliga vinster för kapitalet. Men effekterna för de människor som skall leva i det här landet säger ni väldigt litet om.

Herr talman! Lars Tobisson förmår inte skilja på tillväxt och tillväxt. Det finns två olika sorters tillväxt. Det finns en sund tillväxt, och det finns en cancertillväxt. Vi kan ju göra liknelsen med en vuxen människa. Tillväxt hos vuxna personer är oftast farlig. Antingen blir vi feta eller också rör det sig om cancer. Sverige är i detta fall ett fullvuxet land, en fullvuxen och mogen nation. Men det finns också en sund tillväxt. Det finns länder som faktiskt är i behov av tillväxt och har behov av att komma upp på vår nivå eller i varje fall i närheten av vår nivå. Tobisson är fixerad vid att tillväxten är ett mål. Därför tror han att vi har som mål att inte ha någon tillväxt, men så är naturligtvis inte fallet. Vi menar att andra mål skall styra politiken. Det är detta som är det väsentliga. Så till statsbudgeten. Hans Gustafsson och Allan Larsson! För det första: Varför föreslår inte regeringen i statsbudgeten en mer kraftfull skatteväxling från skatt på arbete till skatt på naturresurser och miljöpåverkan? Inser inte regeringen att ekonomiska styrmedel kan bli mycket kraftfulla verktyg för en bättre miljöpolitik? De skattesatser som hittills har införts på koldioxid osv. är alldeles för låga för att ha någon vettig verkan. De måste höjas åtminstone till de nivåer som vi i miljöpartiet har föreslagit. Dessutom måste industrin kompenseras genom att arbetsgivaravgifterna sänks. För det andra: Varför tog inte regeringen chansen att föreslå ett borttagande av momsen på miljövänlig kollektivtrafik? Risken är nu stor att den konkurrensfördel som järnvägen och annan kollektivtrafik har försvinner och att bilismen åter vinner fördelar när Gulfkrisen så småningom är över. För det tredje: Varför tar regeringen inte chansen att föreslå ett ordentligt investeringsprogram som är inriktat på att bygga upp en miljövänlig infrastruktur? Det vore väl läge för det när vi befinner oss i en situation att arbetslösheten ökar. Enligt uppgift lär det komma en s.k. tillväxtproposition så småningom. Ja, ordet förskräcker visserligen. Men en sådan proposition skulle faktiskt kunna innehålla förslag till järnvägsinvesteringar och andra miljövänliga investeringar. Varför, Allan Larsson och Hans Gustafsson, läggs inte alla pengar på järnvägen så att det blir en ordentlig upprustning av infrastrukturen? Det skulle kunna bli ett trendbrott i svensk transportpolitik och i miljöpolitiken. Med dessa tre exempel vill jag visa att regeringen gärna talar om miljöpolitik på dessa områden, men att den inte gjort särskilt mycket. Jag väntar på besked om man är beredd att ta några krafttag på det området eller på andra områden och återigen om man är beredd att sätta miljöpolitiken i centrum för den ekonomiska politiken. Vi måste ändå i det långa loppet göra detta. Om vi låter miljöpolitiken och miljön förstöras drabbas ekonomin och den ekonomiska politiken. Man kan inte låtsas att den ekonomiska politiken existerar i ett slags vakuum utan kontakt med det som finns runt omkring. Det talas i debatten om sysselsättning och produktivitet, och det är viktiga faktorer. Men hur ofta pratar ni socialdemokrater om miljöfaktorerna? De är väl så viktiga.

Herr talman! Claes Roxbergh skiljer mellan sund tillväxt och cancerös sådan. Vuxna behöver inte växa mer, och om de gör det är det fråga om cancer. Sverige har tydligen vuxit färdigt, och därför är Claes Roxbergh glad över nolltillväxten. Jag däremot är -- och det har Hans Gustafsson rätt i -- dyster över hur socialdemokraterna har skött politiken. Hela tesen att vi i Sverige skulle ha en med sju ledande industriländer jämförbar utveckling är naturligt alldeles tokig. Inget annat land har en negativ tillväxt på det sätt vi har i Sverige, vår höga inflation som för närvarande är 12--13 % och den enorma utströmmning av placeringskapital och annan valuta som nu förekommer. Detta är de dominerande problemen. Jag har inte sagt att vi skall bekämpa inflationen med arbetslöshet. Jag har sagt att vi skall göra det genom att sända in en ansökan till EG -- inte nu, men före årets slut. Vi skall redan nu, omedelbart, demonstrera vår avsikt genom att anknyta till ecun. Den uppläggningen tycks Hans Gustafsson missförstått. Vi skall naturligtvis sänka skattetrycket, genomföra besparingar och avreglering och förstärka infrastrukturen. Men vi skall inte lägga alla pengar på järnvägen -- då blir de överkörda och försvinner. I slutet av sitt anförande kom Hans Gustafsson in på fondsocialismen, och den frågan vill jag ta upp. Är inte finansutskottets ordförande orolig för att lönekostnaderna på nytt skall börja stiga alltför snabbt? Löntagarfonderna var ju till för att se till att lönestegringen inte blev för kraftig. Med tanke på den löneinflation vi haft sedan de infördes måste det ju bli något alldeles förfärligt när nu löntagarna inte längre känner att de blir delaktiga i kapitaltillväxten i företagen. Det alldeles uppenbart att man tänker sig att samordna löntagarfonderna i ATP-systemet. Då måste vi ha klart för oss -- och det är svaret på min fråga -- att ATP-systemet är ett fördelningssystem. Där skall inte behövas någon fond alls. Man gör en falsk parallell med försäkringsbolagen när man talar om försäkringsbolagens premiereserver. Vi skall därutöver komma ihåg, att när det gäller försäkringsbolagens försäkringstekniska skulder, får dessa pengar inte placeras i aktier eller fastigheter. De skall placeras i obligationer. ATP systemet har inget annat än försäkringstekniska skulder, så den parallell som dras är fullkomligt tokig. Det avgörande är att aldrig så lyckade aktieplaceringar inte räcker för att bygga upp reserver som kommer att trygga den egna pensionen. Avgörande för att ett fördelningssystem skall fungera blir tillväxten. Den behöver vara över 2 %, och inte minus som den är nu. Nya socialiseringsframstötar på detta område får inte framtidstron att återvända. Vi måste tvärtom stärka det enskilda sparandet som en grund för den nödvändiga utbyggnaden av näringslivet. Här går den avgörande skiljelinjen mellan oss borgerliga och det socialdemokratiska partiet. Här har ni i varje fall inte omprövat socialismen.

Herr talman! Jag vill först vända mig till Maggi Mikaelsson. Det jag sade var faktiskt inte att inte någon investering har gjorts i Sverige. Det vore konstigt om jag skulle säga det. Det jag sade var att det inte skett någon utländsk investering i nyproduktion i Sverige. Rätt skall vara rätt. Görel Thurdin talade vackert och väl om att inte ha ett så stort bidragsberoende. Jag kan instämma i detta. Det är i själva verket en av de viktigaste effekterna av den skattereform som Görel Thurdin i dag ändå hade en något mer nyanserad inställning till, dvs. att skapa möjligheter för människor att leva av frukten av det egna arbetet. Efter skattereformen kommer det att löna sig väsentligt mycket bättre att arbeta än före skatte reformen. Det gamla skattesystemet var, som Görel Thurdin säkert väl vet, både ruttet och snett på många olika sätt och hade genomsyrat många människors beteende så mycket att man i övergången till ett nytt system faktiskt måste ge litet smörjmedel, om jag får uttrycka mig litet tekniskt. Annars kan människor inte hantera denna övergång. Att kalla detta för att skapa ökat bidragsberoende vittnar om ett slags omänskligt synsätt, som jag beklagar att Varje förändring av en så stor del av det svenska politiska beslutssystemet som denna skattereform innebär måste hanteras med en viss varsamhet, så att inte enskilda människor kommer i kläm. Jag vill också fråga Görel Thurdin var dessa 8--10 miljarder kronor som centerns pensionsförslag kostar finns någonstans. De finns inte i ert budgetförslag -- det kan jag tala om som en information. Hans Gustafsson sade att han är mer optimistisk än många andra, och det är ju alltid trevligt med optimister. Problemet är om denna optimism, eller detta sätt att uttrycka sig, skapar sådana förväntningar att man inte kan uppfylla dem. Sådana förväntningsbilder har inte varit ovanliga i socialdemokraternas budskap i samband med tidigare valrörelser. Jag skulle gärna vilja säga ett litet varningens ord på vägen. Uttryck er inte så väldigt optimistiskt att man sedan blir tvungen att helt lägga om kursen! Detta med att föra samma politik såväl före som efter ett val har ändå ett visst positivt innehåll. Hans Gustafsson sade att finansplanen beskriver den ekonomiska politiken. Det må så vara, men hela mitt tidigare anförande gick ut på att visa att finansplanens ord har motsagts av så många andra ledande socialdemokrater. Många av förslagen har direkt tagits tillbaka, och finansplanen är nu inte trovärdig. Det finns därför fortfarande ett betydande trovärdighetsproblem. Den socialdemokratiska regeringen är helt enkelt inte tillräckligt kompetent att föra den politik som är nödvändig.

Herr talman! När det gäller pengarna till ett förbättrat pensionssystem vill jag till Anne Wibble säga att hon liksom andra här i kammaren vet att man inte tar upp sina utredningsförslag i sina förslag till budget, eftersom man redovisar ettårsbudgetar. När jag ser till folkpartiets motion, kan jag bara konstatera att man i princip ställer sig bakom hela budgetförslaget som presenterats av regeringen. Det är mycket svårt att finna något annat. Jag tycker inte att man då skall ifrågasätta utgiftsförslag från ett annat parti där det är riktigt att man inte redovisar finansieringen i budgeten. Sedan kommer jag till frågan om tillväxt och ekonomiskt hållbar utveckling, något som jag vill framhålla och som man i FN försöker att föra fram från Brundtlandkommissionen. Detta begrepp inkluderar BNP-tillväxt, men man kan också säga att det inkluderar en socialt och miljömässigt styrd marknadsekonomi. Miljöfrågorna behöver inte motverka tillväxten om man verkligen väger in deras ekonomiska betydelse i sammanhanget, Claes Roxbergh. Det borde också Lars Tobisson tänka på. Vi kan inte klara en hållbar utveckling i framtiden om vi inte ägnar miljöfrågorna en mycket stor uppmärksamhet. Vi kan t.ex. se till den betydelse som de kommande infrastrukturpropositionerna kommer att få både miljömässigt och på annat sätt. Jag hoppas att regeringen börjar tänka i system i stället för i lösryckta vägbitar som skall produceras i det här landet. Vi måste börja anlägga en systemsyn. Det finns faktiskt företag längst uppe i Norrbotten som företagen nere i Skåne är beroende av, eftersom vi lever i symbios i hela landet. Det är inte så att varje del lever för sig, även om man skulle kunna tro att det är på det viset. Jag hoppas att tillväxtpropositionen -- om vi använder det begreppet -- verkligen visar på en systemsyn så att vi får systemlösningar som bidrar till en tillväxt i hela landet och också till en lägre inflation. Vi beklagar momsen på kollektivtransporter. Den strider faktiskt mot miljömål i den ekonomiska politiken vilka alla har ställt sig bakom. Alla partier här i riksdagen har ställt sig bakom de ekonomiska målen om regional balans och en god miljö. Centerpartiet har år ut och år in kämpat för dessa mål. De är nu fastlagda och då tycker jag att vi skall efterleva dem.

Herr talman! Hans Gustafsson hann inte med att kommentera vänsterpartiets ekonomiska motion. Det kanske inte är så lätt att kommentera den. Tyngdpunkten i motionen ligger nämligen på en rättvis fördelning i samhället. Vi har gett konkreta förslag som skulle förändra och förbättra för människor i samhället med låga inkomster. Vi har lagt fram förslag om sänkt matmoms. Det är bra att centern är med på dessa krav som vi har drivit under många år. Vi har även lagt fram förslag om ett slopat grundavdrag på inkomster över 180 000 kr. Det skulle ge ca 9,6 miljarder kronor. Pengar som skulle kunna gå till kommunsektorn för satsningar på vård och omsorg. Satsningar som vi vet behövs. Det finns ingen som kan övertyga mig om att någon privat verksamhet klarar av att lösa de problem och klara de behov som finns inom den offentliga sektorn. Privat verksamhet är även inom detta område intresserad av bara de lönsammaste delarna och de snabbaste pengarna. Vi har också förslagit höjd statlig inkomstskatt till 30 % på inkomster över 240 000 kr. Detta är också en omfördelande politik. Vi har föreslagit pengar till pensionärerna. Vi har inte föreslagit en sådan liten snutt som Ingvar Carlsson gav besked om i går. Det är snällt att vilja ge pensionärerna ett ökat KBT, men det är nästan litet oförskämt att säga att bidragen ''åtminstone skall nå upp till socialbidragsnormen''. Vi tycker att pensionärerna är värda mycket mer än att komma upp i nivå med socialbidragsnormen. Vi vill föreslå Hans Gustafsson ägnade mer tid åt att kritisera de borgerliga budgetarna. Det är inte så svårt. Det är lätt att kritisera t.ex. moderaternas motion, med yviga löften om våldsamma skattesänkningar på 28 miljarder nästa år. Vilka konsekvenser får det för vanligt folk? Vad händer med inflationen om 28 miljarder svämmar ut över samhället? Jag måste också ställa några frågor om sysselsättning och inflation. Om jag förstår Hans Gustafsson rätt så jämställer han de två målen låg inflation och full sysselsättning. Det är intressant eftersom man inte kan utläsa detta i budgetpropositionen. Där ser man att inflationsbekämpningen är överordnad. Det kanske delvis är ett led i vår EG-anpassning. Därför är det intressant att få veta: Har regeringen ändrat sig så att man jämställer full sysselsättning med låg inflation? Är man beredd att ta till generella arbetsmarknadspolitiska åtgärder för att klara av den arbetslöshet som vi har fått? Eller är det fortfarande så att inflationen är överordnad och att man är beredd att acceptera en ökande arbetslöshet för att anpassa sig till inflationssiffrorna i övriga delar av Europa?

Herr talman! Anledningen till att jag har tagit upp detta med tillväxt, Lars Tobisson, är att det spelar en central roll i debatten. Jag håller fullständigt med Görel Thurdin om att vi skall ha en ekologiskt hållbar utveckling. När man gör jämförelser som är uppenbart felaktiga och som haltar måste det påpekas. Om man skall göra en rimlig jämförelse av tillväxten mellan två länder, Lars Tobisson, är det då inte rimligt att ta hänsyn till vilken BNP länderna har i absoluta tal? Det kan inte vara rimligt att jämföra BNP-tillväxt mellan ett land med BNP på en hög nivå och ett land med BNP en låg nivå. För att jämförelsen, med de brister den har, över huvud taget skall vara intressant måste dessa länders BNP vara på ungefär samma nivå. Det är min huvudsakliga uppfattning. När det gäller strukturinvesteringarna talade jag om järnvägen. Jag uttryckte mig möjligtvis litet slarvigt. Jag skall utveckla det utförligare. Det handlar om järnväg. Det handlar om kollektivtrafik. Det handlar om investeringar i energieffektivitet, bl.a. inom industrin. Inom industrin finns det i dag möjligheter att göra stora energieffektivitetsinvesteringar. Detta görs inte, på grund av att el och energipriset är för lågt för att investeringen skall betalas i industrin. Det finns två sätt att få dessa investeringar gjorda. Det ena är att höja priset på elenergi -- det bör givetvis höjas. Det andra är att man från statens sida går in med stimulanser för att få investeringarna till stånd. Vi menar att bägge sakerna bör göras. Det är bl.a. detta jag pratar om när det gäller investeringar i järnvägar, infrastruktur och energieffektivitet. När det sedan gäller frågan om Vattenfall skulle det vara väldigt intressant att höra om Lars Tobisson, Anne Wibble och Görel Thurdin är beredda att privatisera Vattenfall och införa marknadsekonomiska förutsättningar i elenergisektorn. I så fall skulle det vara ett fall framåt för elsektorn i vårt land.

Herr talman! Jag har ägnat mitt första år som finansminister åt att tala klarspråk om Sveriges ekonomi och om den ekonomiska politiken. För en månad sedan lade jag fram en kärv men ansvarsfull budget. I den gav jag klara besked om vår politik och om hur vi vill skapa bättre tider. Jag har inte ägnat mig åt att kritisera oppositionens politik. Men när jag nu ser hur övriga partier har lagt upp sin politik finner jag att det är dags att tala klarspråk även om oppositionens alternativ. Låt mig börja med att påminna om vad herrarna och damerna sade för tre månader sedan. När jag redovisade våra besparingsåtgärder som skulle lägga grunden för en ansvarsfull finanspolitik blev jag utsatt för en våldsam kritik. Minns ni hur det lät? Folkpartiledaren talade om en oerhörd besvikelse, och moderatledaren trodde sig veta att räntorna skulle bli fortsatt höga. Dagens Nyheter uppmanade på ledarplats oppositionen att lägga fram en ekonomisk strategi och begära att få vända sig till svenska folket i ett nyval. DN förutskickade ett år av upprepade valutakriser och skyhöga räntor. Centerledaren nappade på detta och uppmanade sitt parti att förbereda sig för nyval. Så lät det för tre månader sedan. Sedan dess har verkligheten talat klarspråk. Av den gemensamma ekonomiska strategin blev en debattartikel i Dagens Nyheter. Men när herrar Bildt och Westerberg uppträdde här i kammaren i går nämnde ingen av dem med ett ord detta märkliga aktstycke. I stället har omvärldens förtroende för svensk ekonomi och för den ekonomiska politiken steg för steg förstärkts. Kronans ställning har blivit starkare, och valuta flyter in i landet. Den svenska kronan framstår som en trygg hamn i en osäker värld, skrev en affärstidning i går. Räntorna har successivt pressats ned. Det har blivit särskilt tydligt sedan budgetförslaget lades fram i början av januari. För en vanlig familj med normala villalån betyder räntesänkningen stora besparingar, i storleksordningen 500 kr. mer i plånboken varje månad sedan årsskiftet. Viljan att satsa på Sverige som industriland har blivit allt tydligare. Jag tror på Sverige, sade Volvochefen Christer Zetterberg häromdagen. Allt fler instämmer med honom. Så ser verkligheten ut. Verkligheten har talat klarspråk och underkänt oppositionens profetior. Den politik som på detta sätt har förstärkt förtroendet för Sverige har jag tidigare redovisat. Jag skall i korthet påminna om inriktningen. Vi vill att Sverige aktivt och framgångsrikt skall medverka i den internationella integrationen. Vi skall bekämpa prisstegringarna, inflationen, därför att inflationen skapar orättvisor och utgör det största hotet mot sysselsättningen. Vi måste därför få till stånd ett stabiliseringsavtal på hela arbetsmarknaden. Vi skall bygga för framtiden. Vi skall sätta i gång investeringar när det gäller näringslivet, vägar, järnvägar och kollektivtrafiken. Vi skall satsa på kunskap och kompetens. När det är lågkonjunktur på arbetsmarknaden skall det vara högkonjunktur på utbildningens område. Vi skall hävda arbetslinjen och därmed skapa en starkare bas för välfärdspolitiken. Arbetet är grunden för vår välfärd. Vi skall därför skapa ett bättre arbetsliv och erbjuda goda möjligheter till rehabilitering och en aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi skall klara den ekonomiska tryggheten för barnfamiljerna och pensionärerna. Vi skall åstadkomma en uthållig tillväxt. Den måste baseras på samspel mellan ekonomi och miljö. Vi skall därför satsa på kollektivtrafik, hushålla med energi, utveckla alternativa energikällor och driva på det internationella miljösamarbetet. Detta är en stram och ansvarsfull politik. Det är denna politik som nu verksamt bidrar till att stärka förtroendet för Sverige, som industriland och som välfärdssamhälle. Vad är då alternativet till regeringens politik? Det fanns stora förväntningar på oppositionen när ni för två veckor sedan presenterade era motioner. I presentationen skröt samtliga partier med att de var minst lika strama och ansvarsfulla som regeringen. ''Stram, stramare, stramast'', var den vitsiga rubriken i en tidning. När man närmare granskar motionerna försvinner emellertid intrycket av stramhet och ansvarsfullhet. Det är många löften och mycket luft. När de gäller det statsfinansiella effekterna av förslagen har man överskattat inkomsterna och underskattat utgifterna. Det gäller särskilt för moderaterna och centerpartiet. Om man räknar korrekt visar det sig att oppositionens budgetalternativ inte alls är strama och ansvarsfulla. De är underbalanserade, och om de genomförs skulle de tvinga fram en omfattande upplåning. Därmed får förslagen också andra effekter för hushållen, näringslivet och samhällsekonomin än vad ni säger i era motioner. Om detta skulle jag vilja säga väldigt mycket. Men jag har tilldelats tio minuter. Därför kan jag inte gå in på vart och ett av partierna. Tro dock inte att ni skall komma undan. Jag kommer på annat sätt att offentliggöra en kritisk granskning av partiernas ekonomiska politik. Den kan vi föra en diskussion om på olika sätt sedan. De få minuter jag har till mitt förfogande vill jag ägna åt de borgerliga partiernas alternativ. Jag läste för en tid sedan en intervju med Bengt Westerberg. Han sade att han inte vill bli finansminister i en eventuell borgerlig regering. Han tyckte att det skulle vara ett alldeles för hårt jobb. Jag kan försäkra Bengt Westerberg och alla andra att det är ett utomordentligt stimulerande arbete att vara finansminister i en socialdemokratisk regering och med en socialdemokratisk riksdagsgrupp. Efter att ha läst de borgerliga partiernas motioner förstår jag Bengt Det samlade intrycket är att det råder en väldig oreda hos borgerligheten. Oredan är större än någonsin. Det måste vara en omöjlig uppgift att skapa en ansvarsfull och trovärdig politik av de borgerliga löftena. Tänk er in i situationen för en eventuell borgerlig finansminister. Han eller hon skall inte bara ta hand om det egna partiets motioner och löften och det underskott som det ger upphov till. En borgerlig finansminister skall hantera ett utgiftstryck som skapats av alla tre partierna av de utgiftslöften som de är överens om, men också av de löften som de inte är överens om. Varje utgiftslöfte som ges under ett valår hamnar till sist på finansministerns bord. Sammanlagt finns det förslag om utgiftsökningar på mer än 14 miljarder kronor. Men inte nog med det, därtill kommer att de tre partierna har ställt ut omfattande löften om sänkta skatter. En borgerlig finansminister måste riskera att tappa inkomster som svarar mot samtliga dessa löften. Han eller hon kan bara räkna med inkomster som de tre partierna är överens om. Sammanlagt rör det sig om inkomstförluster på minst 36 miljarder, eller 46 miljarder om man räknar med centerns löfte om sänkta energiskatter. Så är utgångsläget för en borgerlig regerings finansminister. Det saknas således 50 miljarder kronor för att det skall bli en balanserad budget. Hur ett regeringsalternativ skall kunna skapas av detta är för mig totalt obegripligt. Om finansministern väljer att expediera alla dessa löften leder det till jättelika budgetunderskott och en väldig upplåning med förödande effekter på samhällsekonomin som följd. Det skulle vara en upprepning av det borgerliga vanstyret mellan 1976 och 1982. Alternativet är att göra stora nedskärningar i välfärden för att klara löftena om skattesänkningar. Hur går det då med pensionerna, barnbidragen och tryggheten? Ytterligare ett alternativ är att partierna måste svika alla löften, både om höjda bidrag och om sänkta skatter, för att klara en ansvarsfull ekonomisk politik. Så illa ser det ut. Nu förstår ni säkert alla varför Bengt Westerberg, klok som han är, redan på förhand har tackat nej till att bli finansminister. Jag har frågat mig vilka tankar och vilken strategi som ligger bakom uppläggningen ifrån de tre partierna. Försöker ni dölja något? Har ni en hemlig överenskommelse, en pactum turpe, som väljarna inte skall få veta något om före valet? Tro inte att ni kan åka land och rike runt under detta valår och sälja grisen i säcken. Era egna väljare vill säkert veta om det bara är luft i era löften, och vi socialdemokrater kommer att kräva er på besked. Jag instämmer gärna i följande kommentar från Dagens Industri: Den borgerliga politiken duger inte att regera på. Den duger inte ens att gå till val på.

Herr talman! Finansministern fortsätter att prata bort krisen. I stället för att sätta in ordentliga åtgärder försöker han påverka marknaden med vad man skulle kunna kalla för open mouth operations. Hur kan man glädja sig åt och känna stolthet över att tillväxten nu ligger på minus, inflationen är rekordhög -- 12--13 % -- och vi har ett växande bytesunderskott där vi inte ser en tidpunkt då det kan bytas i sin motsats? Jag har tidigare sagt att Allan Larsson har ett mycket snävt perspektiv på den ekonomiska politiken. Det finns en fixering vid budgetsaldot. Jag måste återigen påminna om att krisen är samhällsekonomisk, inte statsfinansiell. Man kan jämföra med Tyskland som har ett mycket större budgetunderskott -- större än vad som någonsin har förekommit i Sverige -- men man har en väl fungerande ekonomi med god tillväxt. Nu tar finansministern till ett trick när det gäller oppositionens budgetalternativ och summerar alla utgiftsförslag i de olika motionerna och alla skatteförslag och får fram stora tal. Sedan frågar han om vi har någon hemlig överenskommelse om hur detta skall hanteras. Jag frågar Allan Larsson direkt. Vem har ni någon överenskommelse med? Allan Larsson tror väl inte att han efter valet ensam skall kunna regera och bestämma budgeten. Han måste också befinna sig i en situation där han får andras utgiftsönskemål och skatteförslag på sitt bord. Det här är något som vart och ett parti står för fram till valet. Därefter träffar vi en överenskommelse om en regeringspolitik vare sig Allan Larsson får tillfälle att vara med om det eller ej. Det moderata budgetförslaget är starkare än det socialdemokratiska. Ni sysslar med manipulationer. Ni redovisar själva att det underliggande budgetunderskottet är 15 miljarder och att budgeten får en expansiv finanspolitisk effekt. Vad kostar bostadsbidragen, som måste höjas och i fortsättningen ges till ett mycket större antal personer för att man skall täcka in de merkostnader för familjerna som alla skattehöjningar i samband med skatteomläggningen medför? Vi har räknat på detta -- jag vet inte om ni har gjort det -- och funnit att antalet bidragshushåll kommer att öka med 50 %, från 250 000 till 375 000. Hur skall det betalas? Nya bidrag brukar leda till nya skatter. Det är en rundgång som bara kan glädja socialdemokrater. Det andra är att finansministern fäster en överdriven vikt vid ett centralt stabiliseringsavtal. Det är viktigt att hålla tillbaka kostnadsökningarna, men det sker inte genom centrala förhandlingar eller genom inkomstpolitiska påtryckningar. Lönebildningen formas på en marknad, och bestämmande är arbetsmarknadsläget, dvs. antalet vakanser, och naturligtvis det i Sverige rekordhårda skattetrycket. Jag sade i mitt anförande att jag gläder mig åt att folkpartiet och centern nu i alla fall är med på att sänka skattetrycket ned mot 50 % -- det kommer inte att räcka, men det är en bra början. I den valplattform som socialdemokraterna satt ihop för hela 90-talet sägs inte ett ord om att skattetrycket skall sänkas. Det talas om det i finansplanen -- kanske för att marknaden skall bli imponerad. Men tänker ni sänka skattetrycket under 90-talet, Allan Larsson? Det är anmärkningsvärt att det i detta aktstycke under rubriken ''Socialdemokratin vill bygga för framtiden'' framhålls som en extrapoäng, att man har skärpt beskattningen av kapital. Hur kan man tro att det är ett sätt att bygga för framtiden? Detta leder till det som ni socialdemokrater inte vill tala om, nämligen att vi får en flykt av investeringskapital till omvärlden. Förstår inte finansministern, att när gränshindren försvinner, så blir det nödvändigt att anpassa uttaget av olika slags skatter till vad som gäller i andra länder. Det går inte att vänta. Flykten av investeringskapital är i full gång. Blir det inga jobb i Sverige, följer snart arbetskraften efter, särskilt den med kvalificerad utbildning. Vad är det som gör att regeringen, trots positiva skrivningar i finansplanen, inte vill ge klartecken förän en anknytning av kronan till ecun? En sådan åtgärd skulle ju demonstrera vår strävan att komma med i EG och vår bestämda avsikt att inte devalvera. Det skulle också medge en minskad räntemarginal. I detta sammanhang vill jag passa på att ställa en frågan: När kommer den aviserade utredningen om riksbankens oberoende? Enligt den nu en månad gamla finansplanen skulle den komma inom kort. Vi väntar fortfarande på det samråd som inte bara jag utan sedan också talmannen begärt. Även denna åtgärd skulle stärka tilltron till en omläggning av svensk ekonomisk politik, så att kampen mot inflationen i enlighet med vad vi moderater i många år förordat och enligt vad regeringen också kommit fram till verkligen sätts i främsta rummet. Men efter finansministerns anförande nyss tvivlar jag på att så kommer att bli fallet.

Herr talman! Allan Larsson har faktiskt ganska snabbt funnit sig till rätta som en finansminister i den gamla vanliga stilen. Nu skapar han en konstlad bild av de andra partiernas politik och polemiserar sedan mot denna bild. Det är ett gammalt känt knep, men vill man föra en saklig diskussion, är detta inte det bästa sättet. Han framställer det som om det skulle vara något slags hot mot de andra partierna att föra en diskussion om dessa partiers budgetförslag. Han borde väl ändå medge att en stor del av det politiska arbetet i riksdagen är att sakligt diskutera innehållet i de olika förslagen. Det är minsann inget hot mot partierna att göra det. Vi skulle vara mycket tacksamma om vi finge ta del av de beräkningar som finansdepartementet har gjort av de olika partiernas förslag. Förra året vi fick vi ta del av sådana beräkningar, även om det skedde efter det att riksdagens arbete med de olika förslagen praktiskt taget har avslutat. Om vi får sådana beräkningar, skall vi gärna föra en saklig diskussion utan att denna behöver framställas som ett hot mot partierna. Jag måste säga att jag blev besviken på Allan Larssons anförande. Han sade att det ges klara besked i budgetpropositionen och att det i denna finns mycket positivt. Jag instämmer att det finns mycket positivt i budgetpropositionen, och jag gjorde mig omaket att i mitt anförande nämna flera viktiga förändringar som skett under de senaste månaderna. Jag pekade framför allt på skattereformen, EG-besluten och energibeslutet. Men Allan Larsson måste väl ändå vara medveten om att detta inte räcker för att vända den ekonomiska utveckling som är en följd av den socialdemokratiska 80-tals politiken och som lett till en akut kris. Särskilt illavarslande är att Allan Larsson inte tycks vara medveten om att det krävs betydligt större insatser. Jag pekade i mitt anförande på några mycket illavarslande tecken, nämligen eftergifter mot vad jag kallade rörelsens fackliga gren -- jag förstår att det är det uttryckssättet man bör använda. Sådana eftergifter bedöms uppenbarligen som viktigare än att föra en i sak korrekt och bra ekonomisk politik. Jag tycker att Allan Larsson för Sveriges del och för att i någon mån söka upprätthålla trovärdigheten i sitt ekonomiska budskap måste kommentera detta. Anser han t.ex. att det är en eftergift -- och en felaktig sådan -- att förslaget om samordning av sjuk och arbetsskadeförsäkringen inte kommer fram? Denna fråga har diskuterats under flera år, och det har ansetts att en sådan förändring är angelägen. En samordning av sjuk och arbetsskadeförsäkringen ingick också i den överenskommelse som regeringen och folkpartiet liberalerna träffade för knappt ett år sedan. Ni har alltså haft åtminstone tio månader på er att tänka. Att ni nu plötsligt kommer på att det finns tekniska problem vittnar uppriktigt sagt inte om någon aktiv vilja att genomföra förändringar. Jag ställde också några frågor om det som jag anser vara en felaktig politik som regeringen för och som går stick i stäv emot den förtroendeskapande politik som behöver föras. Det gäller AP-fonderna, socialiseringen, skatten på företagens arbetande kapital, konkurrensen inom den sociala tjänstesektorn och en rad andra företeelser. Detta borde ändå vara värt något litet ord från finansministern. Vad tänker han själv göra på dessa områden? Tror han verkligen att fortsatt och ökat statligt ägande i näringslivet främjar den ekonomiska tillväxten. I så fall är han nästan unik i världen, och då borde han slås in i paket. Om han verkligen vill göra någonting för att befrämja företagens framtidstro, finns det en mycket enkel åtgärd, nämligen att ta bort skatten på det arbetande kapitalet, dvs. skatten på byggnader, maskiner, varulager och annat som krävs för att driva verksamheten. Denna skatt är nu så tung att många faktiskt dignar under bördan och måste ta ut tre gånger så stora belopp som skatten för att kunna betala den. Nu vill tydligen finansdepartementet ytterligare skärpa denna skatt.

Jag tycker att det är beklämmande. Ett betyg på regeringens trovärdighet kan man få på många olika ställen i den ekonomiska diskussionen för närvarande. Jag vet inte om finansministern har någon hög tilltro SNS rapporten, men jag tror att den allmänt anses som ganska sanningsenlig. Den rapporten ger ett dåligt betyg åt de devalveringsberäkningar som kan observeras på valutamarknaden. Jag tycker att Allan Larsson borde ta sig en funderare på det.

Herr talman! Finansminister Allan Larsson talar klarspråk, och det låter ju alltid fint. Men trovärdigheten för de mål som ni sätter upp är i dag inte särskilt stor. När jag läser om de vackra målsättningar som ni redogör för alldeles i början av finansplanen får jag nästan tårar i ögonen. Under de fem år som jag tillhört riksdagen har utvecklingen faktiskt inte gått mot de mål som man hela tiden har talat om, vare sig det gäller miljöpolitik, fördelningspolitik, regionalpolitik eller något annat. Finansminister Allan Larsson måste faktiskt förstå att vi är väldigt undrande över vart det skall leda och hur man skall uppnå de uppsatta målen. Under 1990 upplevde vi en sådan oreda med fingerade regeringskriser och allt vad det var, att arbetssituationen blev mycket jobbig. Och vem skall socialdemokraterna regera ihop med? Lars Tobisson ställde också den frågan. Det måste vi få veta, för om ni hamnar någonstans vid 30 %, behöver ni inte bara vänsterpartiets utan fler partiers stöd. Då blir det kanske inte så enkelt, att ni bara kan säga att ni skall genomföra era förslag. Sedan måste jag avvisa detta sätt att hantera våra förslag. Vi bad i går att få en lista över de beräkningar som ni gjort i finansdepartementet och då kommit fram till ett minus på 15 miljarder i vår budget. Jag har inte sett den listan. Jag har blivit besviken på finansminister Allan Larsson, som ändå verkat vara en så rekorderlig man i det socialdemokratiska lägret, när han i en partiledardebatt bara slänger ur sig att vår budget visar ett underskott på 15 miljarder utan att redovisa hur man kommit fram till den siffran. När er egen budget uppvisar ett underskott på 15 miljarder, måste ni väl ändå vara litet självkritiska. Inte heller era beräkningar i övrigt är trovärdiga. I fjol föreslog vi att man skulle använda arbetsmarknadsfonden för offensiva åtgärder inom näringspolitiken. Ni sade då att detta inte innebär någon realekonomisk besparing, och ni godkände inte detta förslag i vår budget. I år säger ni att detta ger en minskad belastning på statsbudgeten. Det ni säger blir inte trovärdigt, om ni ständigt ändrar inriktning och åsikter som det passar er själva. Socialdemokraternas syn på värdepappersmarknaden är alldeles otrolig. I skatteutredningen, som jag tillhörde, visste man inte ens om korta placeringar i värdepapper hade någon betydelse för funktionen inom näringslivet och på kapitalmarknaden. Man måste först utreda detta, innan man kunde bestämma sig för hur värdepappren skulle beskattas. Dagens skatt på värdepapper har gjort att värdepapper nu köps i utlandet och inte i Sverige. Ändå vägrar ni att ta bort denna skatt. Jag kan ta funktion för funktion. Kollektivtransporter fungerar inte, därför att ni inte haft någon systemsyn och inte vidtagit de åtgärder som hade erfordrats för att dessa saker skall fungera. Många människor som pendlar mellan Stockholm och Uppsala säger att de inte har råd att resa med tåget utan i stället kommer att ta bilen. Blir detta resultet uppnår man inte de miljömål som ställts upp. I finansplanen sägs det att ekonomi och ekologi skall samordnas. Precis som Anne Wibble tycker jag att det vore bra om debatten om sakfrågorna i det politiska livet här i Sverige kunde föras på ett annat sätt. Om vi skall kunna vända utvecklingen här i landet behöver vi enligt min uppfattning en förändring av förhållandet till varandra. Vi måste respektera varandras förslag på ett annat sätt, respektera att de finns. Att vi sedan tycker illa om förslagen eller inte ställer oss bakom dem är en annan sak. Men vi bör inte hålla på att säga att ''era förslag är felaktiga och era siffror är fel, eftersom vi bedömer dem annorlunda''. Sedan vet ingen ute i Sverige hurdant läget egentligen är. Det vore inte så dumt om detta med att tala klarspråk också landade i en klarsyn.

Herr talman! På vems sida står socialdemokraterna i dag? Vilka människor har regeringen i tankarna när den lägger fast sin ekonomiska politik? Nu har regeringen suttit i drygt åtta år. Under den tiden har klyftorna ökat i samhället. Inflationen har ökat, underskottet i bytesbalansen har nått rekordnivåer och produktivitetstillväxten har, som vi har hört från flera håll här i dag, avstannat. Hans Gustafsson talade om Ivar Lo-Johansson och det tomma rummet. Nog kan jag hålla med om att ni inom socialdemokratin står på en tröskel i tiden. Men inte tycker jag att det verkar som om ni är på väg in i ett tomt rum; ni har ju haft dörren på glänt länge. När man går in i ett nytt rum måste man ju också möblera så att man känner sig hemma. Det är dålig politik att flytta in till grannen till höger, som ni håller på att göra. Däremot finns det andra tomma rum som vi står på tröskeln till och där vi måste väga samman fördelarna med olika ekonomiska system, där vi skall ta det som är bra från marknadsekonomin men inte köpa den rätt av. På så sätt skall vi skapa ett samhälle som är bra för alla människor. Det finns de som säger att socialdemokraternas ekonomiska politik under 80-talet i stort sett har följt rådet från nyliberalerna i Studieförbundet Näringsliv och Samhälle. Den vägen har lett till en återvändsgränd. Det kanske är dags att lyssna på andra röster, på rörelsen. Det kanske är klokt att lyssna mer på de råd som kommer från LOs och TCOs ekonomer, lyssna på gräsrötterna, gå ut i samhället och prata med kvinnorna och männen som har de låga lönerna. I dag är det inte bara vänsterpartiet som säger att de stora vinsterna i början av 80-talet har investerats fel, att det svenska näringslivet dras med en föråldrad struktur, att förnyelseprocessen har gått för långsamt, att näringslivet har satsat på kortsiktiga vinster i stället för teknikutveckling, osv. Senast i går framträdde den nya gurun, Michael Porter, i svensk TV med de synpunkterna i ena kanalen. I den andra kanalen fanns en av regeringens sakkunniga när det gäller bilindustrin -- jag kommer inte ihåg hans namn -- och sade ungefär samma sak. Vilka slutsatser drar regeringen av det? Själv är jag utbildad till förskollärare och har lärt mig att när man genomfört någonting utvärderar man det och ser om man tycker att det är bra. Om man inte tycker att det är bra, försöker man rätta till det. Men man drar lärdomar av de erfarenheter man har fått. Jag vill också säga något om ekonomi och kvinnor. Riksdagen har ju beslutat att budgetens effekter för kvinnor skall redovisas i budgethanteringen. Jag har förgäves letat, jag tror att jag har tittat igenom nästan alla budgetbilagor i den lunta vi har fått. Och där finns inte många rader om kvinnor och ekonomins effekter för kvinnorna i samhället. Jag tycker att det är allvarligt, dels därför att det är ett brott mot ett beslut vi har fattat här i riksdagen, dels därför att det finns strukturella skillnader i hur de ekonomiska åtgärderna slår emot kvinnor och män som grupper i samhället. Kvinnorna finns på särskilda platser i samhället. Kvinnorna finns i större utsträckning inom offentlig sektor än männen, kvinnorna finns i större utsträckning inom lågavlönade yrken än männen, och kvinnorna finns i större utsträckning inom tyngre yrken än männen, även om man har svårt att tro det. Men det är ju så att skit värderas olika om den sitter på en gruvarbetares händer eller på ett vårdbiträdes händer. Därför är det viktigt att man redovisar hur de olika ekonomiska åtgärderna slår för kvinnornas del. De åtgärder som regeringen, med stöd från andra partier, har genomfört de senaste åren är nästan uteslutande åtgärder som slår hårdare mot kvinnorna än mot männen i samhället. En sänkt sjukförsäkring slår hårdare mot den som är lågavlönad. Sänkt ersättning för vård av sjukt barn slår hårdare för dem som oftast är hemma och vårdar sjukt barn, vilket fortfarande är kvinnorna. Skatteomläggningen får -- för att uttrycka mig riktigt snällt -- minst positiva effekter för de lägst avlönade; då har jag alltså uttryckt mig väldigt snällt. Nu går man ut och säger att det minsann visst går jämnt upp för alla, även för dem som är lågavlönade. Men poängen är ju att vi som är högavlönade får massor av pengar över när vi har betalat de ökade bostadskostnaderna, de ökade kostnaderna för kollektivtrafik, den ökade momsen på turism, hotell, restauranger, osv. Det är ju det som är skillnaden. Klyftorna har ökat genom skatteomläggningen, och det har slagit dubbelt så hårt mot kvinnorna som mot männen. Jag tycker att det är allvarligt att regeringen inte i budgetpropositionen har bemödat sig om att redovisa något av dessa konsekvenser.

Herr talman! Det vore väldigt intressant för oss att få ta del av de beräkningar finansdepartementet har gjort. Det skulle vi verkligen välkomna. Vi ser alltså fram emot att få en kopia av dessa beräkningar. Vi är medvetna om att våra budgetförslag faktiskt innebär en minskad privat konsumtion. Vi är medvetna om att vi inte kan öka den privata materiella konsumtionen med 30 % fram till år 2000, som är angivet i långtidsutredningen. Vi är medvetna om att den offentliga sektorn måste omstruktureras. Men den måste omstruktureras på ett socialt ansvarsfullt sätt. Vi är medvetna om att vi måste genomföra förändringar i socialförsäkringen. Vi är medvetna om att vi måste genomföra förändringar när det gäller bostadssubventionerna. Vi är medvetna om att arbetstiden måste förkortas. Vi är medvetna om att vi måste pröva vilka verksamheter som skall bedrivas i offentlig regi och hur de skall finansieras. Men vi är också övertygade om att en grön politik i sig på sikt kommer att leda till minskade kostnader för samhället. Jag vill sedan ta upp en detalj som finansministern nämnde, nämligen EG-frågan. När finansministern beskrev vad som hände och den politik som föreslogs under hösten fick jag intrycket -- och det är säkert riktigt -- att anledningen till att regeringen bytte fot i EG-frågan var att man ville få förtroende för sin ekonomiska politik. Detta är egentligen ganska anmärkningsvärt. Regeringen och det socialdemokratiska partiet är alltså beredda att ansluta Sverige till EG för att få ett förtroende för sin ekonomiska politik. Jag kan acceptera om någon säger att vi skall ansluta oss till EG på grund av att det ger de och de fördelarna, men att göra det på grund av att man skall få förtroende för den ekonomiska politiken tycker jag är mycket, mycket anmärkningsvärt. Vad är det man säljer ut? Jo, man säljer ut delar av demokratin. Beslut kommer att fattas i Bryssel i stället för i den här församlingen. Detta säljs ut för att regeringen skall få förtroende för sin ekonomiska politik. Vi säljer ut möjligheterna att bibehålla den offentliga sektor som vi har i dag. Vi kan diskutera hur den skall se ut, men vi säljer ut möjligheten att bibehålla den offentliga sektor vi har i dag. Sedan kan man, som folkpartiet och moderaterna kanske vill, ändå sänka skattetrycket till EG-nivå. I så fall är det bara positivt att komma med i EG, eftersom vi då inte kan ha något annat skattetryck. Men regeringens politik är anmärkningsvärd på den här punkten. Jag skulle vilja ha svar på frågan: Var det så att regeringen deklarerade beslutet om EG-anslutningen för att få förtroende för sin ekonomiska politik, eller var skälet ett annat?

Herr talman! Jag skall gärna bekräfta Claes Roxberghs uppgifter om att miljöpartiets alternativ innebär att löntagarna får försämrade levnadsvillkor. Miljöpartiets politik innebär en sänkning av köpkraften och minskning av de pengar en löntagare har kvar till sina egna behov. Det är alldeles riktigt. Sedan till frågan om Europapolitiken. Vi skall delta i den internationella integrationen därför att den är till gagn för landet och medborgarna. Det är utgångspunkterna för vår politik. Vi kan göra det med utgångspunkt från en lång erfarenhet av internationellt samarbete. Sverige och svensk arbetarrörelse har alltid varit öppna för internationellt samarbete. Vi har gått i spetsen för en frihandelsvänlig politik. Vi har varit med och byggt upp internationella organisationer som raserat tullar och andra handelshinder. Detta har varit till gagn för Sverige. Utan dessa insatser skulle vi inte haft den goda ekonomiska situation som vi har skapat genom årtiondena. Det hade inte gått, Claes Roxbergh, att bygga någon sorts Berlinmur kring Sverige och tro att vi skulle kunna få en väl fungerande ekonomi. Det är i öppenhet mot omvärlden som vi kan nå goda resultat, och det har vi gjort. Vi skall delta i det europeiska samarbetet utifrån en styrkeposition. Vi har ett näringsliv som är starkt, oavsett vad Lars Tobisson säger. Vi har en samhällsorganisation som är väl skickad att erbjuda trygghet i förändringen, och vi har här i Sverige en politisk identitet som vi inte skall skämmas för. Sverige är ingen randstat. Vi skall stå upp för de erfarenheter och den praktik som vi har och bidra till den europeiska utvecklingen. I Europa kommer den sociala dimensionen att bli ett ännu viktigare inslag. I det samarbetet är det många som vill ha vår medverkan, och den skall vi ge. Till Maggi Mikaelsson vill jag säga: Kom ihåg vad vi gjort under 1980-talet -- 400 000 fler på arbetsmarknaden, framför allt kvinnor! Under början av 1980-talet, under de borgerliga åren, förlorade löntagarna en månadslön i köpkraft. Vi har återställt köpkraften. Vi har kunnat bygga ut barnomsorgen, sjukvården, äldreomsorgen. Vi har kunnat bättra på pensioner och barnbidrag. Kom ihåg att i den budget som vi har lagt fram ligger stora förbättringar ekonomiskt och utgiftsmässigt just på pensioner och barnfamiljer. Görel Thurdin kände naturligtvis att hon var ute och seglade när det gällde den egna politiken och den egna motionen. Ni har lagt fram en budget som ni presenterar som stram och ansvarsfull, men den är allt annat än ansvarsfull. Det är inte bara jag som tycker detta. Anne Wibble har också påpekat svagheter. Jag skall återkomma med en granskning av centerns motion. Ni har räknat så att det skall se snyggt ut, men det är inte särskilt snyggt att räkna på det sättet. Jag skall återkomma till det när jag har mer tid och utrymme för att presentera detta i detalj. Anne Wibble uppfattar detta som ett hot. Jag vill säga att det är ett löfte. Jag har bara så kort om tid här -- tio minuter för att bemöta fem partier. Jag skall med glädje komma tillbaka och diskutera era alternativ i olika sammanhang. När det gäller de frågor Anne Wibble tog upp om arbetsskadeförsäkringen, kommer Ingela Thalén att redovisa regeringens förslag, och jag skall inte föregå händelserna. När det gäller frågan om beskattningen finns ett förslag ute på remiss. När vi tagit del av synpunkterna skall vi återkomma och redovisa vår uppfattning. Anne Wibble talade om SNS-rapporten. Jag skulle rekommendera Anne Wibble att stämma av den rapporten med de aktuella uppgifterna. Det som sägs där är inte helt aktuellt. Det finns bättre uppgifter som jag tror riksbanken kan förse Anne Lars Tobisson har talat här ett par gånger om en inflation på 12--13 %. Lars Tobisson borde hålla sig till något så när vedertagna definitioner. Om vi skall jämföra inflationstakten mellan olika länder är det inte konsumentprisindex man skall använda -- men även konsumentprisindex ligger under den nivå Lars Tobisson talar om. Ser man till inflationen på ett jämförbart sätt låg den förra året på ungefär 8 %. Det är alldeles för mycket, och därför är insatserna inriktade just på att pressa ned inflationen, och vi kommer att göra det. Men Lars Tobisson skall inte resa runt med den typ av siffror han nämnde. Det undergräver det förtroende som kan finnas kvar för hans förmåga att hålla sig till fakta. Lars Tobisson talar också föraktfullt om mig för att jag vill ha en viss ordning och reda också i statsfinanserna. Jag beskrivs som en kamrat med snävt synsätt. Jag kan förstå att Lars Tobisson är deformerad av de sex borgerliga åren. Då hade man inget snävt synsätt, utan ett lössläppt synsätt, och man skapade väldiga underskott som det tagit oss mycket möda att söka få ordning på. Hade detta inga effekter på samhällsekonomin? Är det någon mer än Lars Tobisson som vill påstå något sådant? Det som Lars Tobisson sagt är det bästa exemplet på det allvar i situationen som jag försöker måla upp. Just en liknande situation kan inträffa igen om man har det förhållningssättet till ekonomin och statsfinanserna som Lars Tobisson redovisar. Jag menar att det är nödvändigt att granska varje partis förslag, men också se de borgerliga partiernas samlade förslag. Sedan försöker Lars Tobisson få en poäng genom att peka på mig och säga att jag skall redovisa vem vi skall samverka med. Men då har inte Lars Tobisson förstått särskilt mycket av hur en budget kommer till och hur en regering arbetar. För en månad sedan har jag faktiskt redovisat en budget som utarbetats av den socialdemokratiska regeringen i samverkan med socialdemokratins riksdagsgrupp. Vi har kunnat lägga fram för riksdagen en politik med ordning och reda i statsfinanserna som vi kan stå för. Vi kan också visa att det får effekt i det ekonomiska livet. Men, Lars Tobisson, jag försöker beskriva den situation som en eventuell borgerlig finansminister kommer att befinna sig i. Bara att åstadkomma någonting som man kan gå till riksdagen med kommer att kräva ett väldigt stort arbete. Det gäller att gå ut och säga till de andra partierna att de löften de gett bara är luft och inte går att omsätta i budgeten. En borgerlig regering och en borgerlig finansminister skall börja i ett underläge på minst 50 miljarder i form av utgiftstryck och inkomstförsvagningar. Hur skall ni hantera detta? Bengt Westerberg har avsagt sig. Är det Anne Wibble som skall ta denna uppgift, eller Lars Tobisson, eller Görel Thurdin? Hur skall i så fall Anne Wibble hantera centerns löften, eller Lars Tobissons löfte om att riva upp skattereformen? Och hur blir det om Lars Tobisson skall sköta det? Hur går det då med centerns löften? Kommer ni att göra som ungmoderaterna sade på er stämma, att skrota välfärden för att kunna genomföra ert skatteförslag? Och hur skulle Görel Thurdin hantera situationen? Kommer då Lars Tobisson att få igenom sina förslag? Är det någon av er som kan ge besked? Vågar ni ge besked, eller har ni fått munkavle så att ni inte kan tala om vad som kommer att inträffa?

Herr talman! Allan Larsson inledde med att bekräfta att miljöpartiets politik ger löntagarna försämrade villkor, och Claes Roxbergh såg nöjd ut. Man har kommit dithän att det inte blir någon tillväxt, och då får naturligtvis löntagarna försämrade villkor. Men detsamma gäller regeringens politik, för även då blir det negativ tillväxt och också då får löntagarna försämrade villkor. Det var många citat i finansministerns första anförande som belägg för att allting var så bra. Men det avgörande tycker jag är att det kreditinstitut som har hela världen som arbetsfält, Moodys, nyligen har konstaterat att det nu är dags att sätta ned Sveriges ställning. Jag ställde flera frågor om hur regeringen tänker sig finansiera de nya bidrag som nu kommer till: Det extra pensionstillägget, de många nya bostadsbidrag som måste betalas ut på grund av skatteomläggningens hårda effekt för lägre inkomsttagare, hur man skall täcka det bortfall man får när man inte längre samordnar arbetsskadeförsäkringen med sjukförsäkringen. Allan Larsson talar om ordning och reda i sitt budgetarbete och att det skulle utmärka socialdemokraterna gentemot borgerliga partier. Vad är det för ordning och reda om man innan dessa frågor kommit att prövas i utskotten får konstatera att nu gäller förslagen inte längre? Nu skall man inte samordna arbetsskadeförsäkringen med sjukförsäkringen och därmed göra en besparing på en och en halv miljard. Jag frågar: Vilka skatter kommer ni att höja? Det är traditionellt det sätt på vilket man balanserar bortfallande besparingar när inte rörelsen vill hänga med i vändningarna. Allan Larsson införde något nytt. Han anser att konsumentprisindex inte mäter de priser som konsumenterna får betala. Han beskyllde mig för att ha för höga tal. Jag säger att med den skatteomläggning vi haft får vi en uppgång i år, i januari och februari, som för oss upp till 12--13 %. Detta bestrider inte Allan Larsson. Detta är kostnader som drabbar löntagare och andra inkomsttagare. De skall betalas med deras pengar. Genom att regeringen varit så envis med att inte kunna sänka skattetrycket får de inte tillräcklig kompensation genom sänkt inkomstskatt. Sedan måste jag återigen konstatera att det tydligen inte finns något intresse för att diskutera det verkliga problemet i svensk ekonomi, nämligen den allt sämre externbalansen, balansen mot omvärlden. Detta tycker jag är lättsinnigt. Detta är det verkligt stora problem vi kommer att få brottas med framöver, oavsett vem som är finansminister. Det är inte så mycket frågan om huruvida man klarar budgetsaldot med manipulationer med pengar från Arbetslivsfonden eller vad det kan vara.

Herr talman! Det är inte särskilt snyggt av finansministern att kasta ur sig beskyllningar utan att någon vet vad de innehåller. Förra året hade samtliga oppositionspartier det tvivelaktiga nöjet att bli inbjudna till finansdepartementet för att i efterhand syna regeringens påståenden då. Jag tror att samtliga oppositionsföreträdare här i dag kan intyga att departementets s.k. beräkningar föll samman som ett korthus. Det var fråga om att man hade läst fel i motionerna, räknat in långsiktiga reformförslag som ej föreslås för det aktuella budgetåret, glömt att observera begäran om finansieringsförslag och tagit med tillkännagivande till regeringen. Man kan göra precis som man vill, men man skall göra det öppet, inte bara kasta ur sig lösa påståenden. När det gäller den borgerliga regeringen vill jag bara säga att man inte kan jämföra en svår lågkonjunktur med en av de bästa högkonjunkturer som varit och försöka i absoluta tal jämföra och säga att det ena var bättre eller sämre. Jag vet att under den borgerliga regeringstiden försämrade man inte för människorna på ett sådant sätt att man ökade klyftor. Man hade en rättvis fördelning, faktiskt, under den perioden som vi inte har sett maken till under 1980-talet när vi haft en socialdemokratisk regering. Man försämrade inte heller regionalt så att klyftorna ökade mellan regioner. Jag rycker det är någonting att tänka på. Man bör nog vara litet aktsam med att nu, tio år efteråt, fortfarande jämföra med vad den borgerliga regeringen gjorde. När den borgerliga regeringen suttit i två år fick vi höra att det var fruktansvärt att nämna vad den socialdemokratiska regeringen gjort tidigare. Men nu får väl socialdemokraterna stå på egna ben och ta ansvar för vad de åstadkommit under denna tid, som faktiskt är ganska lång. Jag tycker att det är oerhört viktigt i politiken att man respekterar människorna och deras önskemål om att vara fria människor och fritt få bestämma över sig själva. Detta innebär även att man skall kunna klara sig på sin lön. Bidrag skall naturligtvis finnas för de tillfällen där man inte själv kan råda över saker och ting. Och det kan naturligtvis inte svenska folket över skattesystemet, som vi har beslutat här i riksdagen som det verkar, för man skall inte göra någonting som de tycker.

Herr talman! Att vårt budgetalternativ handlar om minskad konsumtion för hushållen beror naturligtvis på att vi tar konsekvenserna av miljöfrågorna. Det är naivt att tro att miljöproblemen kan lösas samtidigt som den privata konsumtionen ökar. Vill vi göra verklighet av att sätta miljöfrågan i första hand då inträffar alltså vissa konsekvenser. En konsekvens är att vi inte kan fortsätta att öka vår privata konsumtion som vi har gjort tidigare. Men för att detta skall fungera måste vi slå vakt om de svaga grupperna i samhället. Det har vi försökt göra med en skatteskala som har annan fördelningsprofil än den socialdemokrater och folkpartister kommit överens om. Det är ingen moms på basmat, ingen moms på kollektivtrafik m.m. Men sätter man miljöfrågan längst ned på dagordningen och prioriterar högsta möjliga privata konsumtion för hushållen, då kommer man att naturligtvis till ett annat resultat. Det är här den politiska avvägningen ligger, och det är detta som väljarna får ta ställning till. Sedan åter till EG-frågan. Det lät på Allan Larsson som att alternativet var att vi skulle stänga in oss i Sverige. Men varken jag eller miljöpartiet har någonsin talat om att stänga in oss i Sverige och dra ner några barriärer. Vad jag har frågat är: Var det så, att vi så att säga sålde ut den demokratiska rättigheten att riksdagen fattar beslut för att i stället flytta besluten till Bryssel? Det handlar här om en mycket viktig princip, och detta är dessutom en demokratifråga. Vi kan bedriva ett internationellt samarbete, ett samarbete med Europa och hela övriga världen, utan att besluten för den skull behöver flyttas från riksdagens kammare till andra byråkratier.

Herr talman! Allan Larsson oroar sig väldigt mycket för vem som skall bli finansminister i en ny regering. Jag inser att han, liksom alla andra, hoppas och tror att vi får en ny regering. Men det är tio månader som återstår före valet. Det vore därför bättre att finansministern hade ambitionen att ägna sig åt att se till att den politik som förs fram till dess inte ytterligare medverkar till en försämring av Sveriges ekonomiska läge. Med åtminstone någon eftertanke kunde väl finansministern beakta de samordningsproblem som finns t.ex. när det gäller LO och andra delar av arbetsrörelsen -- detta för att förtroendet för den framtida ekonomiska utvecklingen inte skall försämras ytterligare. Om Allan Larsson verkligen vill vara med och fördela ministerposter i en borgerlig regering, måste han faktiskt byta parti. Sedan några kommentarer till det som Maggi Mikaelsson nämnde om skattereformen och kvinnorna. De personer och de hushåll i Sverige som främst gynnas, som främst kommer att få glädje av skattereformen, är de som bäst behöver en ekonomisk tillväxt, dvs. som bäst behöver de resurser som skapas vid ekonomisk tillväxt. Skattereformen främjar ju tillväxten. Det är alldeles uppenbart att det är de som i dag har det ganska dåligt ställt, som har låga löner -- och det gäller många kvinnor -- som är bortglömda i den socialdemokratiska fördelningspolitiken. Det talas ju om det glömda Sverige. Det är alltså för dessa personer som skattereformen kommer att vara till största glädje. Det behövs långt fler insatser för att förbättra kvinnornas vardag. Det behövs alltså mer av barnomsorg, valfrihet i barnomsorgen och en öppnare arbetsmarknad. Det gäller att slopa offentliga monopol, så att även kvinnorna får rätt att välja jobb på en bred arbetsmarknad -- i likhet med vad som gäller för män i dag. Herr talman! Sedan har jag en bön till Allan Larsson, som ju har rätt till ytterligare ett tiominutersinlägg. Jag skulle nämligen vilja att finansministern något kommenterar det som är det stora och överhängande problemet i svensk ekonomi i dag. Frågan är ju: Hur skall vi klara sysselsättningen, och hur skall arbetslösheten motverkas? Det går inte -- jag har ju tidigare konstaterat det och jag tror att Allan Larsson instämmer -- att öka den offentliga sysselsättningen, som man gjorde på 70-talet. Det går inte att devalvera, som vi gjorde på 80-talet. Dessutom går det faktiskt inte att lita till AMS, som ju inte skapar några verkliga jobb. I stället krävs en tillväxtfrämjande politik. I det avseendet har ni en dålig politik. Av hänsyn till kanske LO och andra driver ni förslag som direkt förstör de tillväxtbefrämjande krafterna. Det är, herr talman, faktiskt alldeles uppenbart att det som behövs är en borgerlig politik. Jag förstår att det är svårt och motbjudande för en socialdemokratisk regering. Men borgerlig politik drivs bäst av en borgerlig regering, och en sådan skall vi skaffa oss.
Herr talman! Först några ord till Anne Wibble om skattereformen. Hon säger att inkomstklyftorna måste vidgas för att de sämst ställda skall få det bättre. Ursäkta mig, men jag tror inte på en sådan politik. Jag känner människor som har låga löner och dessa har helt andra erfarenheter av skatteomläggningens effekter. Allan Larsson talar om de förbättringar som skedde under 80-talet -- höjda barnbidrag och nya jobb. Ja, det är bra att vi fick dessa förbättringar. Men de är historia nu, för nedmonteringen har faktiskt börjat. För resten: Hur mycket av vår generella välfärdspolitik kan vi behålla med ett EG medlemskap, som kräver en harmonisering på skatteområdet? Att köpkraften kunde räddas under 80-talet beror på att förvärvsfrekvensen när det gäller kvinnor har blivit större. Det är alltså kvinnorna som har räddat köpkraften. Höjningen av barnbidraget är en ren eftergift -- ett sätt att kompensera de lågavlönade för skatteomläggningens negativa effekter. Men samtidigt som kvinnornas förvärvsfrekvens har blivit större -- genom att dessa, som sagt, har jobbat mera -- ökar antalet arbetsskador och långtidssjukskrivningar just bland kvinnorna. Det är ju kvinnorna som har tvingats anpassa sig till den arbetsorganisation som gäller och som inte är skapad för resp. av kvinnor. Det också därför som det är ett slag i ansiktet på framför allt kvinnorna när sjukförsäkringen försämras och arbetsskadeförsäkringen ifrågasätts. Sedan några ord om den fulla sysselsättningen. För oss i vänsterpartiet är målet om full sysselsättning överordnat alla andra mål. Vi har inte råd att prioritera inflationsbekämpning framför arbetslöshetsbekämpning. Vi har inte råd med arbetslöshet, som ju kräver pengar. I många europeiska länder är inflationen låg, medan arbetslösheten är mycket högre än arbetslösheten i Sverige. En stor del av skatteinkomsterna går till arbetslöshetsunderstöd. Det tycker vi i vänsterpartiet i är en dålig politik. Det är i och för sig nödvändiga utgifter. Men det här innebär inte några produktiva satsningar. Vad är det som säger att Sverige på ett avgörande sätt skulle klara både full sysselsättning och låg inflation vid ett inträde i EG? Dessutom vill regeringen med hjälp av Rehnbergkommissionen sätta en nosring på fackföreningsrörelsen. Hur kommer det sig att regeringen inte sätter lika stark press på prismekanismerna i samhället? I det avseendet förlitar man sig på löften från livsmedelsindustrin. Hur länge skall detta fortsätta? Och tänk om det inte hjälper med Rehnbergkommissionen. Vad är lagom? Hur låga löner och hur låga vinster tror Allan Larsson att det behövs för att företagen skall stanna i Sverige och investera här? Hur många år tror Allan Larsson att det behövs stabiliseringsavtal? Det skulle vara intressant att få besked. Vad som i dag behövs är en politik som syftar till en solidarisk tillväxt i ekologisk balans. Vi måste satsa på utbildning och forskning. Vi måste satsa på investeringar i infrastrukturen och på en aktiv arbetsmarknadspolitik. Dessutom måste vi satsa på sjukvård och rehabilitiering. Det är produktiv politik. Slutligen måste vi satsa på barnomsorg för alla barn. Om vi gör detta, skulle vi kunna få ett samhälle i ekonomisk balans.

Herr talman! Lars Tobisson talade om reallönerna. Jag vill bara understryka ett par fakta, utan att för den skull vara polemisk. Mellan 1979 och 1983 sjönk reallönerna. Löntagarna förlorade i genomsnitt en månadslön under den perioden. Sedan ägnade vi 80-talet åt att återställa reallönerna efter skatt. För första gången är det nu något bättre. Men glöm inte vad som hände under de här åren med svensk ekonomi och med reallönerna! Lars Tobisson talade också om skattetrycket. Men då är det värdefullt att ha i minnet att utgiftstrycket, som är den viktiga delen i den här frågan, 1982, då den socialdemokratiska regeringen tog över, var mycket högt. 67 % av vår samlade produktion gick bort i form av offentliga utgifter. Vi har pressat ned detta procenttal, och nu är vi nere på 61 %. Vi har ambitionen att ytterligare pressa ned de utgifterna. Det är en förutsättning för att det skall gå att sänka skattetrycket. Men man får inte, bara för att skattetrycket börjar sänkas, tro att man inte skall få problem. Det är det som jag har velat peka på i min redovisning av den situation som uppstår när man å ena sidan lovar 14 miljarder i ökade utgifter och å andra sidan lovar skattesänkningar på 36 miljarder. Får jag, herr talman, ägna de sista minuterna av mitt anförande åt att knyta an till Anne Wibbles inlägg om sysselsättningen. Anne Wibble sade polemiskt att jag skulle hoppas och tro på en borgerlig regering. Så är det inte. Jag kan försäkra Anne Wibble att det är det sista jag skulle önska mig. Jag försökte beskriva vilkensituation ni har försatt er i med de motioner och de förslag som ni har lagt fram. Jag har i denna debatt kunnat konstatera att Bengt Westerberg inte vill ta hand om detta och skapa en gemensam politik. Jag har frågat: Vem annars skall göra det? Ingen av er har anmält sig. Vi får se under de kommande månaderna -- som Anne Wibble sade är det ett antal månader kvar till valet -- vem som vill ställa upp och säga: Jag är beredd att ta ansvar för att skapa en samlad politik. Ännu har jag inte hört någon som är beredd att göra det. Jag tänker ställa frågan i fortsättningen också, och vi får se vad jag kommer att få för svar. Det som är den helt avgörande frågan, som jag ser det, under det här året är naturligtvis sysselsättningen, kampen mot arbetslöshet. Jag har ett starkt personligt engagemang i denna fråga. Jag har ägnat rätt många år åt olika funktioner, och jag tror mig förstå något om arbetsmarknaden och jag tror mig förstå också människor som drabbas av arbetslöshet. Därför vill jag varna för den beskrivning som ibland ges, där man säger att vi måste välja mellan att bekämpa arbetslösheten och att bekämpa inflationen. En del försöker säga -- det har också sagts i debatten i dag -- att när jag vill lägga stor kraft vid att bekämpa inflationen så har jag gett upp kampen för full sysselsättning. Så är det inte. Det är egentligen att falla, Maggi Mikaelsson, i motståndarens grop när man säger så. Min uppfattning är att vi skall bekämpa både inflationen och arbetslösheten. Vi skall bekämpa inflationen därför att den skapar väldiga orättvisor i samhället. Det är när inflationen ''kommer loss'' som de starka kan ta för sig. Därför skall vi bekämpa inflationen. Vi skall också bekämpa inflationen därför att den är det största hotet mot sysselsättningen. Jag är övertygad om att det går att bedriva en framgångsrik kamp mot både inflationen och arbetslösheten. Vi har enligt OECD, som i sin Sverigerapport särskilt uppmärksammat arbetsmarknaden, en bättre fungerande arbetsmarknad i Sverige än de flesta andra länder. Det är en viktig förutsättning för att klara inflationskampen och kampen mot arbetslöshet. Vi skall nu driva en stram finanspolitik, som håller den offentliga sektorn i strama tyglar så att vi inte skapar en press och ett inflationstryck den vägen. Det är en viktig del av inflationskampen. Vi skall också se till att vi får till stånd ett stabiliseringsavtal på arbetsmarknaden, så att vi kan växla om från inflationslöner till reallöner. Vår lönebildning har inte fungerat särskilt bra under 80-talet. Jag har haft tillfällen att tala med många av dem som på arbetsmarknaden sysslar med dessa frågor. Det finns nu en bred uppslutning kring och en ökad insikt om det angelägna i att växla om från inflationslöner och också om att vi har realistiska möjligheter att göra det. Jag har sagt tidigare att det arbete som Bertil Rehnberg och hans medförhandlare har lagt ner har varit oerhört framgångsrikt. Det pågår nu intensiva förhandlingar och kontakter mellan parterna. Jag hoppas att det skall leda fram till resultat och att parterna, de fackliga organisationerna och arbetsgivarna, tar det ansvar som följer av den frihet man har på arbetsmarknaden. Jag sade i budgetdebatten i januari att någon allmän lönelag inte skall komma på frågan, men om det behövs skall vi kunna vidta de politiska åtgärder som innebär att vi får till stånd en nedväxling från inflationslöner till reallöner. Jag vill gärna säga att jag sätter stort värde på den uppslutning som har kommit från centerpartiets sida på denna punkt. Det har varit oerhört värdefullt. Det har bidragit starkt till att parterna på arbetsmarknaden nu är i förhandlingar. Det säger något också om vad vi i riksdagen kan åstadkomma utan att vi nödvändigtvis behöver tillgripa lagstiftning, men det har varit viktigt att vi på detta sätt har kunnat ha kontakt och gemensam diskussion och att vi har fått denna uppslutning. Sedan hoppas jag att parterna skall kunna åstadkomma ett stabiliseringsavtal, därför att det är till gagn för medlemmarna i de fackliga organisationerna. Kommer det till stånd betyder det att vi kan stärka vår konkurrenskraft och att vi kan undvika att förlora fler arbetstillfällen. Det handlar om många jobb, jobb i industrin, arbetare och tjänstemän men också ungdomar som kommer in på arbetsmarknaden. Om de skall kunna ha en chans måste vi se till att upprätthålla och stärka vår konkurrenskraft. Men det handlar också om den fortsatta tilltron till ekonomin, till inflationsutvecklingen och därmed ränteutvecklingen, som är så oerhört betydelsefull för varje enskilt hushåll när det gäller boendekostnaderna. Här har organisationerna en stor chans att ge ett bidrag som är av stor vikt för deras medlemmar. Vi skall bedriva en politik för prispress, men inte i form av prisstopp av det slag som har tillämpats under de senaste 20 åren. Jag tror inte på det. Det kommer inte på fråga. Det har inte haft någon avgörande effekt på inflationen. Tvärtom kan det snarast ha drivit upp förväntningarna. Vi skall föra en mycket aktiv arbetsmarknadspolitik. Vi skall tillämpa arbetslinjen, och vi skall göra det med konsekvens och med kraft därför att den är både socialt rättfärdig och ekonomiskt rationell. Så skall vi fullfölja en ekonomisk politik där vi återställer konkurrenskraften, där vi ser till att ge individen den trygghet som behövs i denna svåra omställningstid.

Herr talman! Jag har här i min hand en informationsbroschyr från socialdemokraterna om det nya skattesystemt. I denna står bl.a. att pensionärer med låg pension slipper skatt. Det står också att när skattereformen är genomförd 1991 har alla fått mer pengar i fickan. Detta är ju inte sant, Lars Hedfors. Nu har vi facit i hand. Bl.a. har tiotusentals och åter tiotusentals pensionärer drabbats av höjda skatter och ökade kostnader. Precis som vi moderater varnat för har hyres och momshöjningar försatt dessa pensionärer i ett ökat bidragsberoende. De kan inte längre stå på egna ben. För sitt uppehälle är de beroende av nya bidrag. Den socialistiska högskattepolitiken med åtföljande bidragsberoende fortsätter i gamla hjulspår. Inte en tanke ägnar socialdemokraterna åt att stärka den enskilde individens möjligheter att med hjälp av sänkta skatter skapa förutsättningar för bl.a. dessa pensionärer att kunna stå på egna ben. Inte en tanke ägnar socialdemokraterna att växla ner skatter och bidrag. Världens högsta skattetryck har lett till att enskilda människors valfrihet kraftigt beskurits. Det finns ett klart samband mellan höga skatter och låg ekonomisk tillväxt. I förhållande till vår omvärld har Sverige haft en betydligt sämre tillväxt. Regeringen förutspår t.o.m. en minskad bruttonationalprodukt år 1991. Socialdemokraterna har format ett Sverige där medborgarna beskattas så hårt att de flesta inte har möjlighet att välja annan vård och omsorg än den som erbjuds av den monopoliserade offentliga sektorn. När denna inte fungerar finns inga reella alternativ. Trots att nästan hela tillväxtöknginen under den socialdemokratiska regeringsperioden sedan 1982 i form av skattehöjningar med sammanlagt 90 miljarder kronor har gått till den offentliga sektorn får inte människor vård och omsorg i rätt tid. I gårdagens nummer av Svenska Dagbladet framgick att socialdemokraterna i Stockholms läns landsting nu tvingas spara på akutsjukvården i sådan grad att det kan leda till ökad dödlighet för svårt sjuka människor. Den socialdemokratiske företrädaren betecknar åtgärden som en standardsänkning. Tänk efter. Det är enligt socialdemokratiskt språkbruk en standardsänkning om människor dör i brist på vård i rätt tid. De svårt sjuka människorna som drabbas av denna försämrade vård har inga alternativ. De lämnas ensamma. Var finns allt tal om solidaritet? I en informationsbroschyr som jag har står det: ''Alla utom moderaterna är överens om att vi skall behålla välfärden.'' Det är, Lars Hedfors, inget annat än oförskämd bluffpropaganda. I stället kan vi konstatera att den socialdemokratiska högskattepolitiken leder till sämre välfärd. Den tredje vägens politik har fört Sverige in i en mycket allvarlig ekonomisk kris. De omfattande skattehöjningarna under den socialdemokratiska regeringsperioden har bidragit till kostnadskrisen och till den mycket höga inflationen. Det höga kostnadsläget har lett till att Sverige förlorar marknadsandelar. De nya jobben skapas därför utanför Sveriges gränser. En stigande arbetslöshet är ett faktum. Dagligen kommer besked om nya varsel. Mitt eget hemlän Blekinge är ett av de län som drabbas mycket hårt. Det är den socialdemokratiska politiken som bär ansvaret för höga skatter, stigande priser, försämrad vård och omsorg och för den ökning av arbetslösheten som redan inträffat och som kommer att fortsätta att öka under året. Socialdemokraterna har gjort sitt. De är inte kapabla att reparera sina egna misstag. Herr talman! Den svenska ekonomiska krisen måste enligt moderat mening lösas bl.a. med hjälp av sänkta skatter. Det är helt nödvändigt att gradvis sänka världens högsta skattetryck till den nivå som gäller för motsvarande andra länder i Västeuropa. Vi föreslår därför att skattetrycket sänks med i genomsnitt 1 procentenhet av BNP per år under Sänkta skatter i kombination med en avreglerad och avmonopoliserad offentlig sektor leder till ökad valfrihet för enskilda människor. Det blir en skattereform värd namnet. Enskilda människor i vårt land skall nämligen kunna leva på sin lön eller pension. Ökad personlig trygghet åstadkommes genom att förutsättningen för ett ökat enskilt sparande skapas. För att vända strömmen av investeringskapital till landet och för att stärka konkurrenskraften är det nödvändigt att skapa ett företagsvänligt klimat. Moderata samlingspartiet föreslår bl.a. därför att löneskatterna sänks med 4,5 % och att förmögenhetsskatten på det arbetande kapitalet slopas. Sådana åtgärder bidrar till att jobben skapas inom landet. Moderata samlingspartiet har äntligen fått gehör för sitt envisa krav om ett svenskt medlemskap i EG. Det ställer emellertid stora krav på att vi, som jag sagt tidigare, anpassar skatterna till europeisk nivå. Eftersom Sverige har världens högsta moms, måste en kontinuerlig sänkning av momsnivån företas för att vi inte skall förlora marknadsandelar. När gränserna öppnas mot EG måste en anpassning av momsnivån ha skett. För att bidra till lägre hushållskostnader vill vi moderater sänka momsen på mat. Men vi vill samtidigt sänka momsen på allt annat som vi dagligen är i behov av, exempelvis bostäder, kläder, bilar, el, värme, m.m. Det är också nödvändigt att sänka den rekordhöga momsen för att återskapa en balans mellan tjänteproduktion och egenregiverksamhet. Den breddade och höjda momsen på tjänster kommer att medföra volymminskningar i många branscher. Det kommer att drabba många kvinnor och inte minst företagandet på landsbygden. Vi vill därför redan den 1 juli sänka momsen till 23,46 % och kontinuerligt under första hälften av 1990-talet sänka den generella momsskattesatsen till 18 %. Höjningen av tjänstemomsen avseende turism har redan fått mycket stora negativa effekter. Få områden upplever en så stark internationell expansion som turismen, 5 à 6 % per år. I Sverige däremot har utvecklingen enbart under 1990 inneburit 8 000 förlorade jobb, en 10-procentig arbeslöshet och en försämring av resevalutan, exkl. Sverige har ytterligare försämrat konkurrenskraften för den svenska turismen. När det gäller volymminskningen avseende turismen är det uppenbart att det är svensk landsoch glesbygd som har drabbats. Jobben minskar. För att åstadkomma en vändning av turistströmmen och föra att stärka hushållen föreslår vi en sänkning av turist och resemomsen till 12,87 %. Sammanfattningsvis, herr talman, är det en moderatledd borgerlig regering som får hjulen i Sverige att snurra. Det leder till att investeringarna ökar och till att nya jobb i konkurrenskraftiga företag skapas inom landet. Lars Hedfors. Kommer socialdemokraterna i den kommande valrörelsen att avstå från en sådan bluffpropaganda som finns i den här broschyren?

Herr talman! Det har framgått med all önskvärd tydlighet av förmiddagens debatt att Sverige har stora ekonomiska problem. Arbetslösheten ökar med tusen personer om dagen. Bytesbalansen är alarmerande. Inflationen är hög. Tillväxten har inte bara upphört utan förbytts i sin motsats. Problemen är inte bara kortsiktiga, utan vi har haft dem under flera år. Jag lyssande med intresse när finansministern nyss kom in på reallöneutvecklingen under 80-talet. Han antydde att reallönerna hade förbättrats under den socialdemokratiska regeringen. Den frågan är ju noga utredd av lönestatistikutredningen som lades fram förra året. Den visar att reallönerna från 1982 till 1990 har varit praktiskt taget oförändrade. Vi måste alltså lägga om kursen i den ekonomiska politiken. Min övertygelse är att det kräver en ny regering. En sådan regering kommer att ha mycket stora uppgifter. Förhandlingarna om medlemskap i EG skall inledas. Den offentliga verksamheten skall förnyas. Socialförsäkringssektorn skall reformeras. Listan kunde göras mycket längre. I det perspektivet tycker jag att det är lätt att inse att vi skall vara tacksamma för alla delar i den nödvändiga strategin som redan är avklarade när den nya regeringen tillträder. Folkpartiet liberalerna har försökt bidra till det genom att aktivt medverka till uppgörelser på viktiga politiska fält redan under innevarande mandatperiod: en radikal skattereform, en realistisk energipolitik och en ny svensk attityd till EG. En ny skattereform är en förutsättning för Sveriges återkomst som vital industrination. Även om siffrorna för tillväxt och inflation, när reformen är sex veckor gammal, fortfarande är förskräckande, delar de flesta experter bedömningen att det nya systemet med lägre marginalskatter på längre sikt kommer att bidra till både bättre tillväxt och lägre inflation. Från alla de tre icke-socialistiska partierna har det deklarerats att nästa steg är en sänkning av det totala skattetrycket, och jag tänkte något uppehålla vid den uppgiften. Allra först vill jag ändå slå fast vikten av det steg som nu har tagits genom den reform som folkpartiet liberalerna och socialdemokraterna har genomfört. Man kan uttrycka det så här: Om man av någon anledning måste välja mellan sänkt skattetryck och sänkta marginalskatter, är det senare att föredra ur tillväxt och antiinflationssynvinkel. Eller med andra ord: Ett sänkt skattetryck i det gamla systemet skulle inte ha haft lika positiva effekter som ett oförändrat skattetryck med det nya systemet. Det är inte bara skattetrycket utan också det sätt på vilket skatterna tas ut som är intressant ur tillväxt och antiinflationssynpunkt. En betydande del av den ekonomiska expertisen ger mig rätt på den punkten. Nu är det dess bättre så, att man inte måste välja. Skattetrycket kan sänkas. Det sänks också genom skattereformen, genom momssänkningen vid årsskiftet, genom sjuklönereformen och -- sist men inte minst -- genom att en ny regering på allvar tar itu med den offentliga utgiftsnivån. När det är gjort, kan vi gå vidare. Det finns flera angelägna skattesänkningsobjekt: kapitalskatter, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Det är också önskvärt att de kommuner som har särskilt höga kommunalskatter kan få ner dem på något sätt. Det har diskuterats mycket hur relevant skattekvoten egentligen är som mått. Exemplet jag nyss nämnde med sjuklön kan användas som illustration. Om staten slutar betala sjukersättning under de första sjukveckorna kan skattekvoten sänkas, men den lag som samtidigt stiftas och som lägger skyldigheten på arbetsgivarna innebär naturligtvis att deras situation gentemot konkurrenter inte alls påverkas så mycket som det kan tyckas, om man bara ser till själva skattekvoten. Det är ändå riktigt att genomföra denna reform. Jag tycker mig själv ha bidragit till en del av den sänkning av skattekvoten som har förekommit genom att jag under ett antal debatter med socialdemokrater om studiemedelssystemet försökt övertyga dem om att det var riktigt att lägga den del som inte innehåller någon subvention utanför statsbudgeten, och så småningom nappade man på detta. Men den typen av kosmetiska förändringar har naturligtvis ingen eller mycket liten samhällsekonomisk betydelse. Det offentliga utövar ett inflytande i ekonomin som går längre än vad skattekvoten anger. Bostadslånen, studiemedlen, jordbruksregleringarna, de kvarstående regleringarna på transportsektorn och monopolbestämmelserna när det gäller att skydda stora delar av den offentliga sektorn är exempel på regleringar som har stark inverkan på ekonomin, men som inte kan spåras i offentliga budgetar. Det behövs en liberalisering av det svenska samhället, där en sänkning av ett antal skatter är en viktig del. Vi kan inte utlova några väldiga skattesänkningar, för sådana skulle få allvarliga sociala konsekvenser. Men det bör vara möjligt att inför valet 1994 kunna visa svenska folket att en ny regering har lyckats bryta skattehöjningspolitiken och att Sverige äntligen slagit in på en ny kurs. Låt mig till sist påpeka att det krävdes ett visst politiskt mod att driva igenom skattereformen. Alla vet att samröre med det socialdemokratiska partiet sällan betalar sig för ett borgerligt parti. Alla vet också att en skattereform utmanar många särintressen. Vi tog dessa risker. Vi sade oss att det aldrig kommer att gå att lösa Sveriges problem om politikerna inte vågar något. Jag har läst en bok av David Stockman, som var president Reagans budgetchef under fem år. Han lämnade i besvikelse politiken sedan han helt misslyckats med att få kontroll över USAs budgetunderskott genom att olika koalitioner av särintressen ständigt stoppade alla hans besparingsförslag. Han skrev en bok med titeln Politikens triumf. Begreppet ''politik'' för Stockman står för kortsynthet, feghet och ängsligt bevakande av uppnådda positioner. Många har pekat på att det finns motsvarande tendenser i Sverige. Men skattereformen visar en ''politikens triumf'' av annat slag: vårt politiska system hade kraften att genomföra en stor och viktig reform. I detta avseende är skattereformen ett politiskt mognadsprov.

Herr talman! Skatteomläggningens förväntade effekter har länge varit föremål för bedömningar. Nu är vi inne i det skede då verkligheten undan för undan visar effekterna. Inte oväntat visar det sig vara en blandning av negativa och positiva effekter. För flertalet skattebetalare har nettot efter inkomstskatt gett större uttrymme för konsumtion eller sparande. För stora grupper har emellertid nettoutfallet efter all skatt -- dvs. ökade konsumtionsskatter och basbreddningar -- blivit negativt. De grupper som drabbas av dessa negativa effekter är tyvärr -- och för oss i centern är det ingen överraskning -- grupper som redan tidigare varit ekonomisk utsatta. Det senaste exemplet är landets folkpensionärer som nu tvingas till kommunernas socialbyråer för att klara sina hyresutgifter i avvaktan på det av regeringens så sent som i går utlovade extra bostadsbidraget. Det är för folkpensionärerna -- dessa våra hedersmedborgare -- en djup förnedrande situation och ett rejält misslyckande för skatteomläggningens konstruktörer. Behovet av en omläggning av det svenska skattesystemet har länge framstått som uppenbart. Centerpartiet har aktivt verkat för genomförandet av flera av de grundläggande principerna. Det gäller t.ex. lägre skattesatser för arbetsinkomster, förhöjt grundavdrag för lägre inkomstlägen, enhetlig kapitalbeskattning och huvuddragen i företagsbeskattningen. Vi har emellertid hävdat en i vissa avseenden annorlunda finansiering. Vi har t ex konsekvent motsatt oss den höjda mervärdeskatten inom byggoch bostadssektorn, på kollektivtrafiken och på utspisning och övernattning. Vi har tvärtom föreslagit en sänkning av mervärdeskatten på mat till samma reducerade nivå. Om våra förslag hade genomförts denna del, skulle omläggningen fått en klart bättre fördelningsprofil, en betydande rundgång via barn och bostadsbidrag hade kunnat undvikas och regeringen hade sluppit brandkårsutrycka för att rädda folkpensionärerna från socialbidragsberoende. När det gäller hotell och restaurangsektorn har den minskade basen -- dvs. omsättningen -- medfört att den höjda mervärdesskatten sannolikt inte lett till något nettotillskott till finansieringen. Vad bör då det fortsatta förändringsarbetet när det gäller skatteområdet inriktas på? I första hand bör det nu givetvis inriktas på att ta bort de ganska betydande skönhetsfläckar som verkligheten redan avslöjat och successivt kommer att avslöja i det nya skattesystemet. Jag hoppas -- och tror -- att partierna bakom uppgörelsen om skatterna skall visa större ödmjukhet och större diskussions och samförståndsvilja i detta arbete än man gjorde under vårens behandling av skatteomläggningen. Jag skulle sätta värde på om företrädarna för socialdemokraterna och folkpartiet i dagens debatt vore beredd att uttala en sådan ambition. Arbetet måste också inriktas på att sänka det totala skattetrycket. Detta arbetet måste självfallet kombineras med utgiftssänkningar och effektiviseringar i den offentliga sektorn som svarar mot de sänkta skatterna. Centerpartiet har i en motion till innevarande riksmöte lagt fram omfattande förslag i dessa hänseenden. Genom skattehöjningar på sammanlagt drygt 21 miljarder kronor och skattesänkningar på något över 27 miljarder kronor föreslår vi en sänkning av skattetrycket med uppemot 6 miljarder kronor på årsbasis. 20 % nivå på momsen, energibeskattning i produktionsledet och höjda alkohol och tobaksskatter. De största sänkningarna berör mervärdeskatten på mat, på boende, på utspisning och övernattning, på kollektivtrafik samt ett avskaffande av mervärdeskatten på energi. Genom detta totalgrepp slår vi vakt om de grundläggande positiva elementen i den genomförda omläggningen, samtidigt som vi rättar till dess snedfördelningseffekter. Därmed fullföljer vi den rättvise politik som alltid varit centerns rättesnöre. Jag noterade att Lars Tobisson tidigare i dagens debatt ansåg att den indirekta skatten, dvs. mervärdeskatten, måste sänkas till en europeisk nivå. Han tillade dock att det i första hand bör ske genom en generell sänkning. Karl-Gösta Svenson berörde samma tema i sitt anförande. Döljer sig bakom detta uttalande, Karl-Gösta Svenson, en öppning för att skapa en lägre nivå för t.ex. mat och boende, eller kvarstår ni halsstarrigt vid er tidigare ståndpunkt, dvs. samma skattesats för alla mervärdeskattebelagda varor och tjänster? Det förhåller sig ändå på det sättet att det absoluta flertalet av länderna inom EG har minst två mervärdeskattesatser och maten placerad i den lägre av dessa skattesatser. Det harmoniseringsarbete som pågår inom EG på skatteområdet visar inga tecken till förändring i detta hänseende. Det måste rimligen tolkas som att man inom EG är nöjd med denna ordning. Självklart bör Sverige närma sig EG-förhållandena även i detta hänseende. Ett annat område som måste prioriteras i det fortsatta förändringsarbetet är skatte och avgiftsreglerna för småföretagandet, särskilt för nyföretagandet. Det bör ske genom en översyn av socialavgiftssystemet för småföretagen, genom en kvittningsrätt mellan förluster i näringsverksamhet och i inkomst av tjänst för nystartade företag och genom att slopa förmögenhetsskatten på i företagen arbetande kapital. När det gäller inkomstbeskattningen innebär omläggningen av skattesystemet att kommunalskatterna får en väsentligt större relativ tyngd än tidigare. Det är nu mer än någonsin nödvändigt att vi får ett skatteutjämningssystem mellan landets kommuner som är värt namnet. I procentenheter. Det innebär att invånare i högskattekommunen har nästan 7 % högre marginalskatt än motsvarande invånare i lågskattekommunen. Vi har från centerpartiets sida länge krävt förändringar i detta hänseende. Dessa förändringar har haft som utgångspunkt att överföra den absoluta merparten av de specialdestinerade statsbidragen till utjämningssystemet. Det minskar administrationen och byråkratin i både kommuner och statsförvaltning, men framför allt ger det varje kommun möjlighet att utnyttja vars och ens egna förutsättningar. Därmed uppstår stora effektiviseringsmöjligheter i den kommunala verksamheten. Detta måste kombineras med en avreglering inom t.ex. barnomsorgen för att åstadkomma större mångfald och effektivitet. Dessa frågor hanteras för närvarande inom en särskilt tillsatt utredning. För att de förändringar som är nödvändiga skall åstadkommas, kommer det att krävas ett betydande mod att stå emot de reaktioner som kan komma från de rikaste och starkaste kommunerna. Vi är i centerpartiet beredda att verksamt bidra till denna modmobilisering.

Herr talman! Både Lars Tobisson och jag har i våra anföranden klart angivit att vi vill ha en generell sänkning av mervärdeskatten, framför allt för att vi skall kunna anpassa oss till EG-nivån. Vi står inför ett EG-avtal om att gränserna skall öppnas. Därför måste vi börja sänka mervärdeskatten, så att vi inte, när gränserna öppnas, förlorar marknadsandelar. I ett sådant läge är inte det viktiga att sänka momsen på mat, utan det är viktigare att sänka momsen på andra artiklar som lätt vandrar över gränserna. Det gäller framför allt varuutbytet. Södra Sverige ligger nära gränsen till Tyskland. Därför är det oerhört viktigt att vi får en marknadsanpassad nivå på mervärdeskatten. Vi tycker att det är helt fel att i dagsläget fortfarande bibehålla en så hög mervärdeskatt som 25 %, vilket tydligen centerpartiet föreslår på de flesta varor och tjänster. Det är oroväckande med tanke på att vi skall få öppna gränser mot EG-länderna. Därför förordar vi en generell sänkning av mervärdeskatten. Däremot avvisar vi inte differentierad moms. Det är marknaden som avgör nivåerna och i vilket läge vi skall differentiera mervärdeskatten. Vi föreslår nu att mervärdeskatten från den 1 maj skall sänkas för hotell och restauranger till 13,64 %. Från den 1 juli skall den sänkas till 12,87 %. Vi föreslår också en allmän sänkning från 25 % till 23,46 %. Sedan tidigare vill vi inte ha någon moms på tillhandahållande av värme. Det är också konformt med EG. Det är en form av differentierad mervärdeskatt som inte strider mot de regler som gäller i EG. För att inte förlora våra marknadsandelar vill vi framför allt ha en anpassning till EG-nivån av mervärdeskatten.

Herr talman! Rolf Kenneryd frågade om folkpartiet liberalerna är beredda att visa ödmjukhet när det gäller att rätta till skattereformens skönhetsfläckar. En på sådant sätt formulerad fråga kan jag självfallet svara ja på. I själva verket har de som skall utvärdera skattereformen redan tillsatts. I ett sådant enormt reformverk som detta handlar om finns det självfallet, för att använda Rolf Kenneryds ord, skönhetsfläckar som det finns anledning att rätta till. I ett par fall har det redan skett eller är på väg att ske. I några andra fall har det väckts motioner här i riksdagen både från mitt parti och från socialdemokraterna, som visar att vi är beredda att fundera vidare över detaljer. Två utgångspunkter inför framtiden är dock för vår del, naturligtvis, att huvuddragen i reformen måste ligga fast. Jag kan omedelbart säga att summan av de förändringar som Rolf Kenneryd talade för enligt min mening är sådan att man inte kan hävda att reformens huvuddrag ligger fast. Dessutom måste finansieringen vara ansvarsfull. Som jag sade i mitt huvudanförande är en förutsättning för en sänkning av skattetrycket en parallell sänkning av det offentliga utgiftstrycket. Innan centerpartiet kan redovisa förslag till sänkningar av statsutgifter, är det svårt att resonera om sänkningar av skattetrycket.

Herr talman! Jag vill först tacka Lars Leijonborg för det positiva svaret beträffande ödmjukheten. Det hade varit klädsamt om det hade infunnit sig redan vid vårens behandling av skattereformen. Det hade dessutom för berörda grupper haft en oerhörd betydelse att inte behöva hamna i den situation de för närvarande befinner sig i. Vad gäller våra ambitioner att sänka skattetrycket vill jag bara påpeka att vi i det budgetförslag som vi har lagt fram för årets riksdag har beaktat dessa möjligheter och även föreslagit sådana reduceringar som möjliggör denna skattesänkning. I Karl-Gösta Svensons svar rörande den differentierade mervärdeskatten väljer jag att ta fasta på det han avslutar med, nämligen att man inte är emot en differentierad moms, utan tvärtom har egna förslag i den riktningen. Det tycker jag utgör en god grogrund för fortsatta diskussioner om att även inkludera maten. Jag tror att den fortsatta diskussionen och opinionsbildningen kring den här frågan kommer att underlätta möjligheterna att också införa en differentierad matmoms.
Herr talman! Rolf Kenneryd menade att folkpartiet liberalerna visade bristande ödmjukhet när denna reform slutförhandlades, underförstått därför att centerpartiet inte var med i den slutförhandlingen. Det är svårt att på den tid jag nu har till förfogande reda ut alla turer som då förekom. Det blir en uppgift för statsvetenskapen så småningom. Men jag vill knyta an till det jag sade i mitt första anförande om den politiska risk som ett borgerligt parti tar när man medverkar till en sådan här uppgörelse. Jag tror att det har rätt låg trovärdighet att folkpartiet skulle ha haft något emot att ytterligare ett borgerligt parti medverkade till uppgörelsen. Tvärtom var det förstås in i det sista vår förhoppning att det skulle bli en bredare uppgörelse. Enligt vår uppfattning blev det till sist omöjligt genom centerpartiets agerande.
Herr talman! För tydlighetens skulle vill jag markera att jag avsåg utskottsbehandlingen i våras av den här frågan.

Herr talman! Vår taletid uppgår ju till åtta minuter, vilket inte inbjuder till genomgripande analyser och omfattande redovisningar av resp. partis alternativ. Men det går ju att återkomma vid behandlingen av betänkandena. Trots skatteomläggningen finns det 300 motioner att behandla. Debatten kan kanske tjäna som en positionsbestämning av vart vi strävar i den fortsatta skattepolitiken. Herr talman! Århundradets skattereform, som den kallas, har nu presenterats via lönebeskeden. Många blev säkert glada över de sedlar som kom i plånboken. Inköpen av kapitalvaror har också gått upp. Andra har besviket kunnat notera att det inte blev mer. Många låginkomsttagare -- kvinnor, pensionärer och studerande -- inser att de blir förlorare. Nu kan de teoretiska fördelningsanalyserna och modellfamiljerna ersättas av siffror som är förankrade i verkligheten. Fördelningsdebatten kommer att fortsätta, och ju mer verkligheten får sätta sin prägel på debatten, desto tydligare kommer det att bli att skattepolitiken måste läggas om. Regeringssidan har sagt att skatteomläggningen är fördelningspolitiskt neutral. Det är den inte, utan de bäst ställda gynnas mest. Men även om den vore neutral, vore det inte till fyllest med en neutral skatteomläggning. Omfördelningspolitiken under 1980-talet till kapital och höginkomsttagare skall inte följas upp med en neutralitet. Det vore att acceptera och konservera den omfördelning som har skett. Under 1980-talet förde en högervåg miljoner, ja miljarder, från löntagare till kapital, från arbete till spekulation, från produktiva investeringar till en transaktionsekonomi. Högervågen gav till de bäst ställda, och Sverige gick mot en minskning av jämlikheten. Detta var en direkt följd av socialdemokratins storsatsning på devalveringspolitiken. Under 90-talet måste vinden vändas. Det är dags att åter satsa på ekonomisk rättvisa, på jämlikhet. Då kan man inte begränsa sig till neutralitet i skattepolitiken. Då måste man utgå ifrån skatt efter bärkraft. Det har vi i vänsterpartiet alltid gjort, och vi kommer att fortsätta att hävda denna princip och driva den även efter höstens val. Men skattepolitik handlar inte bara om att fördela mellan hög och låginkomsttagare. Skattepolitik handlar också om att kunna bruka skattepolitiken som ett instrument i ekonomisk politik, det avsnitt som nyss har debatterats här i kammaren. Det finns lägen då en ekonomi bör stramas åt eller stimuleras, och skattehöjningar och skattesänkningar kan brukas i sådana här syften. Det finns lägen då resurser bör dras fram eller knuffas från en samhällssektor till en annan. Skattehöjningar och skattesänkningar kan brukas i sådana syften. Det här gäller allmänna principer som har varit erkända i ekonomisk teori, principer som de flesta ansluter sig till. Men i praktiken tycks nu liberala krafter vilja snäva in synen på skattepolitiken ytterligare. Man säger att selektiva åtgärder inte är tillrådliga eller lämpliga. Jo, en åtgärd rekommenderar de nyliberala alltid, nämligen patentmedicinen: sänk skatten! Detta påminner litet grand om den som en gång i världen åkte runt i Vilda Västern med en svart flaska med patentmedicin som hjälpte mot allt. I början av 70-talet stred jag som ung vpk-are mot olika extremgrupper. En sådan grupp var maoisterna kring tidningen Gnistan. Den tidningen skrev i ett valnummer: Bort med alla skatter! Det tycks nu som om dagens liberaler är på väg att inta samma extremposition, även om parollen har gjorts om litet grand. Nu heter det: Sänk alla skatter eller sänk skattetrycket nu! Moderaterna har i sin skattemotion utlovat en sänkning av skatten med 28 miljarder kronor år 1992. Det är ju storslaget att kunna lova någonting sådant. Varje hushåll skall få drygt 7 000 kr. att sätta sprätt på. Vad händer med bytesbalansen om varje hushåll skall få 7 000 kr. att handla för? Bytesbalansen kommer att påverkas mycket drastiskt. Det kommer att bli ett inflationstryck i ekonomin. Talet om en sänkning av skatten så här före valet är ett utslag av populism. Att tala om en sänkning av skattetrycket är detsamma som att tala om en ökning av budgetunderskottet eller en minskning av statsutgifterna. Lars Leijonborg kom faktiskt litet grand in på den aspekten. När man talar om drastiskt minskade utgifter i stället för om skattetrycket talar man om ett systemskifte, ett skifte där den generella välfärden sätts i fara. Ärligt nog påpekade ungmoderaterna detta på den moderata stämman. Man frågade sig hur man skulle kunna klara ett generellt välfärdssystem. Vi säger att visst skall skattepengarna brukas där de gör mest nytta. Visst skall man göra omfördelningar och effektiviseringar, men samhällsbehoven och hålen i välfärden är samtidigt så stora att det är en falsk förespegling att tala om att utgiftstrycket snabbt kan minska med ca 30 miljarder kronor. Detta går inte. Liberalernas strategi är ju tydlig. Först fick man bort huvuddelen av progressionen i inkomstbeskattningen. Med 50 % som högsta gräns i inkomstbeskattningen, 55 % marginalskatt, blir det svårt att göra en rättvis åtstramning när detta behövs. Genom att driva upp den indirekta beskattningen, så att den svarar för en så stor skatteandel blir det svårare att använda de indirekta skatterna som ett instrument i den ekonomiska politiken. En omfattande och odifferentierad mervärdesbeskattning blir ett trubbigt skatteverktyg i den ekonomiska politiken. Skatteomläggningen har alltså inte bara medfört dåliga fördelningseffekter. Det nya skattesystemet har också gjort det svårare att bruka skatteinstrumentet för att styra, stimulera eller kyla ned samhällsekonomin. Det är mycket beklagligt att socialdemokraterna har gått i fällan och i väsentliga delar frånhänt sig skatteinstrumentet i den ekonomiska politiken. Vi i vänsterpartiet ser skatterna både som ett fördelningspolitiskt instrument och som ett verktyg för ekonomisk politik. Vår skattepolitik utgår ifrån att man skall styra resurserna från höginkomsttagare till låginkomsttagare, från privat konsumtion till gemensamma behov, från konsumtion till investeringar. Då finns det några centrala krav. Vi höjer statsskatten till 30 % för inkomster över 240 000 kr. Detta kommer inte att påverka några utbudseffekter beträffande arbetskraften. Utbudseffekter vid sänkning av marginalskatterna förekommer i de låga inkomstlägena och de mer normala lägena. Vi har sagt att man bör slopa grundavdragen för inkomster över 180 000 kr. Det är en väsentlig och effektiv åtgärd som skulle ge samhällsekonomin 9,6 miljarder kronor som huvudsakligen faller ut i kommunsektorn. Detta skulle hjälpa till att få bort vårdköer och att lösa barnomsorgsproblem. Vi skulle också få ett ökad utbud av arbetskraft, för att nu använda ekonomitermer. Det skulle alltså bli en produktiv rättvisesatsning. Herr talman! Detta är huvuddragen. Vi kommer att fortsätta att driva denna politik under våren, och vi är övertygade om socialdemokraterna kommer att få ändra inställning i skattepolitiken.

Herr talman! Vi i miljöpartiet föreslår för nästkommande år att arbetsgivaravgifterna skall sänkas med 20 miljarder kronor. Sänkningen skall i första hand ske utanför storstadsregionerna och inom vård och omsorg. Vi vill också införa en skattefri zon på 30 000 kr. dels genom att höja grundavdraget till 20 000 kr., dels genom att tillåta Det här betyder att vi vill sänka beskattningen av mänskligt arbete och samtidigt göra det lättare för företagen att anställa fler, eller kanske snarare att inte behöva avskeda någon nu när vi går in i en lågkonjunktur. Särskilt arbetsintensiva verksamheter som återanvändning, hushållning, vård och omsorg skulle gynnas. En sänkt arbetsgivaravgift skulle också vara en välbehövlig skattelättnad för många svenska företag i den hårdnande internationella konkurrensen. Det skulle också bli lättare för enskilda människor att förstärka kassan vid akuta behov och kanske att få en slant för sin kreativitet utan att drabbas av en tuff beskattning. Vi ser det gärna som en frihetsreform. Inte minst kvinnor glesbygd skulle vara betjänta av 10 000 kr. skattefritt från bärplockning eller något annat. Vi vill också ta bort momsen på bl.a. basmat och kollektivtrafik, dvs. säga sådant som är oundgängligt och nödvändigt, sådant som de av oss som inte tjänar särskilt bra är mycket beroende av. Vi vill också göra det enklare och billigare att leva för dem som inte har några stora pretentioner. Detta vill vi bekosta med såväl miljörelaterade som fördelningspolitiskt anpassade skatter och avdrag, eller om ni så vill, ett grönt skattesystem. Vi vill höja koldioxidskatten, svaveldioxidskatten, kväveoxidbeskattningen m.m. Vi vill avskaffa den nuvarande energiskatten och ersätta den med råvaruskatter på ändliga energiråvaror såsom olja, kol, fossil gas och uran. Detta medför en ökad beskattning av bl.a. elproduktionen, vägtransporter och miljöförstörande industri. Vi vill också förändra vissa avdrag för såväl företag som enskilda med liknande inriktning. Ett exempel är att vi vill förändra avdraget för arbetsresor så att de utgår oberoende av färdsätt och endast beror på avståndet mellan hem och arbetsplats. Det skulle gynna samåkning, bilpooler och inte minst kollektivtrafiken. Nuvarande avdragssystem däremot gynnar ensidigt biltrafiken. Samtidigt måste jag konstatera att vi står inför stora och kostsamma utmaningar. Miljöförstöringen och resursförbrukningen kostar oss varje år mångmiljardbelopp. Mycket av det som förstörs blir förmodligen förlorat för alltid och evigt. Naturresurserna utarmas av miljöfarliga utsläpp och alltför hård exploatering. Det betyder att vi får mindre kvar att leva på i framtiden. Vill det sig illa kan det bli rena kollapsen, där fattigdom och sjukdom snabbt sprider sig. Jag skall inte här gå in på alla dessa problem och allt vad vi bör göra för att lösa dem. Låt mig bara konstatera att det inte blir gratis. Det kommer att krävas stora insatser i form av miljörelaterade investeringar i energisystemen, trafiksystemen och vår industri. Vi anser att det är bråttom med att komma i gång med de här investeringarna i förbättrade utbyggda järnvägar, i utvecklad och miljöanpassad kollektivtrafik i och mellan våra stora städer, i miljövänliga flödande energikällor som biobränslen, vind och sol osv. Sammantaget vill vi för nästa år satsa 7,2 fräscha miljarder ur statsbudgeten. Den siffran kommer sannolikt att behöva höjas de kommande åren. Dessa investeringar faller till stor del på statens lott. Det är därför vi anser att vi behöver använda skattepengar till detta. Nu kan naturligtvis investeringspengar hämtas genom utförsäljning av statliga företag eller genom upplåning av pengar inom eller utom landet, men vi anser att de möjligheterna för närvarande är begränsade. Tids nog kommer sådant också att behövas. De här investeringarna är nödvändiga ur miljö och hushållningssynpunkt. De medför dessutom en rad andra positiva effekter. Vi får effektivare och mer omfattande transportsystem, minskat beroende av import av energiråvaror och därmed också förbättrad bytesbalans, åtskilliga, i en lågkonjuktur välbehövliga arbetstillfällen utspridda över hela landet och inte minst en stabiliserad energibalans. Totalt sett blir skattetrycket i vårt förslag i stort sett oförändrat. Det är möjligt att det på långt sikt, när miljöförstöringen minskat rejält och de nödvändiga investeringarna är gjorda, kan bli möjligt att sänka skattetrycket. Vi bör i alla händelser vara uppmärksamma på att samhället inte kan bära ett allför högt skattetryck utan att negativa effekter uppkommer. I värsta fall kan alltför stor offentlig konsumtion och transfereringar rasera samhällsekonomin. Liksom naturen har en påtagligt begränsad ekologisk bärförmåga kan samhället sägas ha en begränsad ekonomisk bärförmåga. De automatiska kostnadsökningarna i den offentliga konsumtionen och framför allt transfereringarna måste därför bort. Det ställer stora krav på en aktiv fördelningspolitik så att inte de sämst ställda råkar illa ut. Herr talman! För miljöpartiet de gröna är det en huvuduppgift att i riksdagen söka vinna gehör för en förändring av skattesystemet i grön riktning. Vi har vunnit visst gehör för detta, men tvingas dess värre konstatera att det motsatta oftast är fallet. I den nu genomförda skattereformen finns flera direkt miljöfientliga inslag. Jag vill särskilt beklaga momsbeläggningen av kollektivtrafik och det faktum att elproduktionen undantagits från koldioxidbeskattningen. För SJ innebär momsbeläggningen en dramatisk skärpning av resultatkravet, närmare bestämt med ca 600 milj.kr. per år. Detta i sin tur innebär att 1988 års trafikpolitiska beslut satts ur spel. Denna allvarliga försämring av järnvägstrafikens möjligheter har skett utan någon trafikpolitisk debatt och utan någon som helst prövning i t.ex. riksdagens trafikutskott. Momsbeläggningen av kollektivtrafiken innebär också i praktiken att ytterligare kostnader har vältrats över på kommunerna, som nu kan tvingas omfördela sina resurser för att öka subventioneringen av buss och järnvägstrafik. Även detta strider mot 1988 års trafikpolitiska beslut. Biljettprisökningarna slår naturligtvis också hårdast mot dem som har sämst möjligheter att kompensera sig ekonomiskt. Att elproduktionen undantagits från koldioxidskatt har medfört att de flödande energikällorna -- biobränslen, vindkraft och sol -- bromsas och förhindras att komma in i större skala i vår energiförsörjning. Det försvårar kärnkraftsavvecklingen och bidrar till fortsatt försurning och annat miljöelände. Energiuppgörelsen mellan socialdemokraterna och mittenpartierna har inte på något påtagligt sätt ändrat detta missförhållande. Herr talman! Avslutningsvis vill jag ställa en fråga till mina meddebattörer: Vad är det egentligen ni har emot vårt krav på att skatterna på arbete skall sänkas och i stället höjas på sådant som förstör miljö och naturresurser?

Herr talman! Först vill jag säga att det fanns några inslag i Roy Ottossons anförande som jag fann intressanta, t.ex. hans resonemang om skattetryckets inverkan på samhällsekonomin. Det tyder på en insikt i ekonomiska realiteter som man inte möter så ofta hos miljöpartister. Jag hävdar att den skattereform som vi har talat mycket om i dag har en miljöprofil, bl.a. genom att en del av finansieringen av inkomstskattesänkningarna tas från en ökad skatt på bilism. Skattereformen kan också ses tillsammans med energiuppgörelsen. Det är väl svårt att hävda annat än att den innehåller en mycket kraftfull satsning på biobränslen. Dessutom innebär folkpartiet liberalernas politik en mycket omfattande investeringsverksamhet i infrastruktur. Inte minst viktigt ur miljösynpunkt är det att få en omfattande investeringsverksamhet på järnvägsområdet. Om det skulle gå så som helgens opinionsundersökning tydde på och miljöpartiet inte återkommer till riksdagen, kan Roy Ottosson vara lugn för att folkpartiet liberalerna kommer att arbeta för en infrastruktur här i landet som innebär både bättre järnvägar och bättre vägar. Däri ligger en medveten prioritering och ett försök att få över varutransporter från landsvägar till järnvägar.

Herr talman! På Roy Ottossons fråga om vi har något emot sänkt skatt på arbete kan jag svara: För vänsterpartiets del har vi det inte så länge det rör sig om låga och normala arbetsinkomster. Vi har stött skattesänkningar på det området. Vi är däremot för höjd skatt på arbete när det rör sig om stora arbetsinkomster. Det är därför vi vill höja marginalskatten för inkomster över 240 000 kr. Det är därför vi vill slopa grundavdraget för inkomster över 180 000 kr. Jag hoppas mot denna bakgrund att det inte är på alla arbetsinkomster som miljöpartiet vill sänka skatten. När det gäller frågan om vi har något emot höjd skatt på sådant som förstör vår miljö vill jag säga: Nej, det har vi ingenting emot. Däremot är det inte bra att ha sådana skatter som löpande inkomstkällor för att bestrida offentliga utgifter, för då sågar man ju på den gren där man sitter. Som styrande pålaga är naturligtvis en sådan skatt bra, men inte som långsiktig finansieringskälla.

Herr talman! Svaret på Roy Ottossons fråga är för centerpartiets del nej. Men det måste ske under ordnade och överblickbara former.

Herr talman! Först till Lars Leijonborg: Jag erkände i mitt anförande att det finns en viss miljöprofil i skattereformen. Jag uttryckte det så, att vi har fått ett visst gehör för vårt tänkande om ett grönt skattesystem. Men som både vi och den samlade miljörörelsen har påpekat är det otillräckligt. Och de här inslagen i skattereformen som är miljöfientliga måste även folkpartiet börja ta på allvar. Under hela förra året har ni ju hävdat att det skulle vara neutralt att lägga moms på kollektivtrafiken, när man nu lagt moms på bensinen. Så är det ju inte. Det är till stor nackdel för kollektivtrafiken, eftersom bensinen bara utgör en del av kostnaden för biltrafiken, medan momsen på kollektivtrafiken läggs direkt på biljettpriset och slår igenom på ett annat sätt. Även om företagen i vissa fall kan dra av en del moms, så slår det mesta igenom, och det är alltså till väsentlig nackdel för kollektivtrafiken. Och de som är mest beroende av kollektivtrafiken är som regel de som också har de sämsta ekonomiska möjligheterna. Detta bör vi kunna rätta till, tycker jag, om nu Lars Leijonborg menar allvar med sitt miljöengagemang. Till Lars Bäckström vill jag säga att vi vill sänka arbetsgivaravgifterna, och det var det jag syftade på när jag talade om sänkta skatter på arbetet i första hand. Detta vill vi göra i hela landet utom i storstäderna. Vi vill också sänka inkomstskatten för låginkomsttagare i hela landet. Det betyder att de enda vi inte föreslår sänkt skatt för är höginkomsttagare i storstäderna.

Herr talman! Jag håller med Roy Ottosson om att de höjningar på biljettpriset som genomfördes vid årsskiftet var bekymmersamt höga. I likhet med t.ex. företrädare för regeringen hävdar jag att de prishöjningarna var betydligt större än vad som kan motiveras med skattereformen. Det kvarstår alltså att det är bekymmersamt att biljettpriserna för kollektivresandet har höjts så mycket, framför allt i ett antal regionala kollektivtrafikföretag men även inom SJ. Men det är som sagt inte en fråga i en skattedebatt.

Herr talman! När det gäller arbetsgivaravgifterna kan det naturligtvis ses som positivt att snabbt sänka dem. Men det är också så, att arbetsgivaravgifter är väsentliga delar i de sociala trygghetssystemen. Många av dessa system går ju med stora underskott -- arbetsskadeförsäkringen etc. Skulle man bara täcka de underskotten, så skulle det vara motiverat med höjningar på uppemot 3 %. Det skulle inte vara bra från sysselsättningsaspekt just nu. Jag tror att man behöver en översyn av det samlade skatteuttaget på produktionen -- inte bara arbetsgivaravgifter utan även andra indirekta skatter som belastar produktionen, och vinstbeskattningen. Men jag tror inte att man kan vidta en isolerad åtgärd, för då kan det hända att vi får minskad social trygghet i systemen. De här systemen bör alltså ses över, men i ett samlat perspektiv.
Herr talman! Först till Lars Leijonborg: Visst är det så, att de höjningar som man har genomfört för järnvägs och busstrafiken är delvis icke relaterade till skattereformen. Men momsen slår igenom till ungefär 20 % -- av de 25 procenten -- för t.ex. SJ. Det är betydligt mer än vad som slår igenom för biltrafiken, där ju bensinkostnaden bara står för hälften eller mindre av den totala bilkostnaden -- så att momsen där bara slår igenom till 12,5 % eller mindre. Detta innebär att man får en snedvridande effekt rent trafikpolitiskt, och det är det jag kritiserade. Den effekten råkar i det här fallet också vara miljöfientlig. Varför skall folkpartiet förneka detta enkla faktum? Det bör alltså rättas till, t.ex. genom att man förändrar resultatkravet för SJ. Om man sänker det med 600 milj.kr., så har SJ Till Lars Bäckström vill jag säga att det inte var så, att vi bara föreslog en sänkning av arbetsgivaravgifterna. Vi föreslog också att man skulle ta in dessa pengar på ökade energiskatter, på avgifter för utsläpp osv. Det handlar totalt om 25 miljarder kronor i miljörelaterade skatter. Då kan man fortsätta och fråga om vänsterpartiet är med på detta.

Herr talman! Den gångna valperiodens största och viktigaste politiska händelse har förmodligen varit besluten om den stora skattereformen. Nu är den färdig att tas i bruk. Vi har fått ett skattesystem som är enkelt, enhetligt och effektivt. Det är, Roy Ottosson, ett skattesystem som gynnar arbete och sparande och som därmed blir ett viktigt bidrag till den nödvändiga ökade tillväxten i vår ekonomi. Det är ett skattesystem som missgynnar spekulation och osund skatteplanering och som därigenom bidrar till ökad rättvisa och förbättrad skattemoral. Det är ett skattesystem som på sikt kommer att sänka inflationstakten och som därmed också blir ett viktigt inslag i vår strävan att förbättra sysselsättningsläget. Det är kort sagt ett skattesystem som ligger väl i linje med socialdemokratins politiska ambitioner såsom de beskrivs i den nyligen antagna politiska plattformen. Men arbetet med att reformera det svenska skattesystemet är förmodligen ännu inte helt klart. Det vore väl, som många talare här har sagt tidigare, närmast egendomligt om det inte skulle dyka upp en och annan skönhetsfläck i ett så pass omfattande reformarbete. Så låt oss nu i lugn och ro få studera effekterna av denna skattereform, utvärdera den och eventuellt också göra en och annan justering av den. Ingenting skall lämpas åt slumpen, när det gäller att få ett så perfekt skattesystem som det någonsin är möjligt. Regeringen har ju också just i detta syfte tillsatt en särskild kommitté, som redan har påbörjat sitt arbete. För min egen del är jag också övertygad om att de s.k. särintressena kommer att fortsätta att kräva bättre skattevillkor. Det blir krav på lägre krogmoms. Det blir krav på bättre villkor för privata pensionsförsäkringar. Det blir krav på bättre villkor för ideell verksamhet. Det blir krav på gynnsammare skattevillkor för tjänstebilar osv. Jag tror emellertid att dessa och andra särintressen får svårare och svårare att göra sig hörda. Svenska folket kommer mer och mer att inse att de försämrade skattevillkoren, som dessa intressen onekligen får, mer än väl uppvägs av 100 miljarder kronor i sänkt inkomstskatt. Människor kommer att upptäcka att ett enkelt och enhetligt skattesystem -- utan en mängd undantag och särregler -- är den bästa garantin för ett rättvist skattesystem, utan möjligheter för smarta och välbärgade människor till osund skatteplanering och skattefusk. Människor kommer att upptäcka att om nu dessa särintressen skall gynnas -- vilket naturligtvis inte kan uteslutas -- så är det bästa sättet inte skattesubventioner, för då får vi tillbaka det skattelapptäcke som tidigare har vållat oss så stora bekymmer. Herr talman! Egentligen är det smått fantastiskt, att en regering som inte har egen majoritet i riksdagen har kunnat driva igenom en så pass omfattande reform som denna skattereform. Och det är inte den enda stora reformen som har lotsats igenom riksdagen den gångna mandatperioden. Vi har fattat beslut om ny organisation av äldreomsorgen, om att söka medlemskap i EG, om huvudmannaskapet för skolan osv. Det har naturligtvis fått ske i samarbete med andra partier. Det ligger så att säga i sakens natur. Det har varit ett givande och ett tagande, men det har i samtliga fall kunnat ske utan att vi socialdemokrater har behövt ge avkall på våra viktigaste principer. Utvecklingen har drivits framåt -- steg för steg. Vi socialdemokrater kan i det kommande valet möta väljarna med lugn tillförsikt. Vi kan peka på att vi faktiskt har fått en hel del gjort. Och vi kan nu med hjälp av socialdemokraternas och LOs plattform peka på vad vi vill göra under 90-talet. Men vad har de borgerliga partierna att peka på? Vilken skattepolitik t.ex. vill man föra, om man skulle hamna i regeringsställning? Jag vill påminna om att moderaten Bo Lundgren i den debatt vi hade precis före jul om tredje steget i skattereformen närmast tog heder och ära av folkpartiet. Han gick då till våldasm attack mot just skattereformen, som ju också är folkpartiets reform. Han karakteriserade förslagen i skattereformen som orimliga och principvidriga. Några gånger tog han i riktigt rejält och använde epiteten ''snurriga'' och ''vanvettiga''. Ja, han använde faktistk ordet ''vanvettiga''. Det är alltså folkpartiets skattepolitik som får dessa föga smickrande omdömen av moderaternas främste skattepolitiske talesman. I och för sig är det ju inte alldeles ovanligt att invektiven haglar från denna talarstol, men Bo Lundgrens angrepp på folkpartiet den 14 december var väl ändå i häftigaste laget, i synnerhet om man beaktar att moderater och folkpartister säger sig vilja regera ihop, om tillfälle gives. Om det nu skulle gå så illa att ni får göra det, vad kommer då att hända med de ''orimliga, snurriga och vanvettiga förslagen'' i skattereformen? Kommer moderaterna rent av att acceptera några av dem? Eller kommer moderaterna kanske att kräva att skattereformen rivs upp? Och hur skall det gå om också centerpartiet skulle vilja hoppa på det borgerliga tåget? Centern står ju bakom stora delar av skattereformen men har viktiga principiella invändningar när det gäller moms på mat, boende och byggande, förslag som för resten gör sig förtjänta av epitetet principvidriga och dessutom har mycket liten fördelningspolitisk effekt. Här har moderater och folkpartister en helt annan uppfattning. Det har vi ju hört här i kammaren i dag. Hur skall det egentligen bli med den borgerliga skattepolitiken? När får väljarna besked? Får de över huvud taget besked någon gång före valet? Jag tycker att ni kan börja så smått i dag att ge de beskeden. Vi socialdemokrater ger besked om vår skattepolitik. Vi står fast vid skattereformen. Men var står moderaterna och övriga borgerliga partier?

Herr talman! Vi fick från Lars Hedfors sida åhöra en lång hyllningsvers om skattereformens välsignelser. Jag förnekar inte att det finns betydande positiva inslag i densamma. Som jag och Lars Hedfors har påpekat, har centerpartiet bidragit till förekomsten av flera av dessa positiva inslag. Jag kan också försäkra Lars Hedfors att när det gäller värnet mot särintressena kan man påräkna centerpartiets stöd. Men då måste det också klargöras att en bättre fördelningsprofil inte -- jag upprepar inte -- kan anses vara ett särintresse. Kanske inkluderar Lars Hedfors också en bättre fördelningsprofil i det han kallar särintressen. I så fall kommer vi att stödja detta särintresse. Låt mig sedan beröra en fråga som Lars Hedfors ställde i sitt anförande: Hur ser den borgerliga skattepolitiken ut inför valrörelsen och nästa mandatperiod? Jag tycker att man efter dagens debatt, och även efter gårdagens debatt, har kunnat notera en tilltagande och betydande samsyn, som bl.a. tar sig uttryck i en gemensam ambition beträffande sänkningen av skattetrycket. Jag har inte heller uppfattat några protester i princip emot våra förslag till mervärdeskattesänkningar. Det är dessa mervärdeskattesänkningar som Lars Hedfors ansåg principvidriga. I det tidigare meningsutbytet mellan Karl-Gösta Svenson och mig har vidimerats att även moderaterna ställer upp på dessa principer. Hedfors. Hur ser det socialistiska skattesystem ut som socialdemokraterna skall gå till val på, med tanke på den förväntade majoritetsutvecklingen inför höstens val?

Herr talman! Herr Kenneryd sade att det finns en samsyn i skattepolitiken i det borgerliga lägret. Ja, det finns en samsyn så till vida att det är bra att sänka skattetrycket. Men den samsynen är så pass tunn att det liknar litet grand när man säger att det är bra om det är sol under semestern. Jag kan också säga att det är trevligt att sänka skattetrycket, om jag kan bibehålla oförändrade sociala ambitionsnivåer och trygghet. Men det är detta som är knuten! Låt mig ta upp det myckna talet om skattekvot och jämförelser med andra länder. I den moderna ekonomiska forskningen inom OECD håller man på att revidera beräkningar för skattekvoten. Messere och Owens har visat att om man justerar den svenska skattekvoten och tar hänsyn till att det finns interna skatter, skatter som går mellan olika samhällssektorer, minskar skillnaderna dramatiskt. Om en sådan beräkning görs höjs Schweiz skattekvot med 10 procentenheter. Gapet mellan Sverige och Schweiz krymper ner till ungefär 5 Sverige har ett socialförsäkringssystem och transfereringar. Allt det räknas in i skattekvoten, och man vill få det till att vara offentliga utgifter. Så är icke fallet. När ni borgerliga vill tala om skattekvot, tala då i stället om utgiftstryck. När ni sedan talar om utgiftstryck, tala i stället om utgiftsbehov! Då kommer man ner på en mer rimlig debattnivå med varandra. Vi vill sänka utgiftsbehoven med hjälp av ett mer solidariskt och rättvist samhälle. Det är ett rimligt sätt att komma åt skattekvoten. Det vore bra om Lars Hedfors här kunde säga att det är rimligt att tala om utgiftstryck och utgiftsbehov i stället för att tala om skattekvot och hemfalla åt detta borgerliga språkbruk. Hedfors sade vidare att det är fantastiskt att ett parti utan majoritet har kunnat driva igenom reformen. Men det är också delvis folkpartiets skattereform. Det är väl inte så fantastiskt om en minoritetsregering genom att ansluta sig till ett av oppositionspartiernas politik får igenom det man kallar sin egen politik. Det var faktiskt med detta skatteförslag som folkpartiet senast gick till val och förlorade stort. Sedan tog socialdemokraterna på sig bördan att genomdriva denna reform åt det andra partiet. Eftersom det uppenbarligen inte finns någon borgerlig enighet om skattepolitiken -- moderaterna har lovat skattesänkningar på 28 miljarder kronor redan inkomståret 1992 -- kommer skattereformen inte att bestå om folkpartiet och moderaterna skall regera ihop. Den kommer att rivas upp om inte moderaterna kapitulerar. Då kanske det blir dags för socialdemokraterna att överväga -- om andra går ifrån överenskommelser -- huruvida inte socialdemokraterna kan verka för slopa grundavdraget för inkomster över 180 000 kr. Finns det ett enda skäl mot den åtgärden, Lars Hedfors?